Fru talman! Jag skulle vilja börja med frågan om Östersjön. Det finns fyra områden som vi vill prioritera i dag. Jag nämnde dem tidigare: jordbrukspolitiken, försurningen, kemikaliepolitiken och ekonomiska styrmedel. Jag tycker att alla de punkterna är lika viktiga i arbetet med en miljöpolitik för att rädda Östersjön. Därför vore det olyckligt att skära på en annan ledd och säga att Östersjön skall prioriteras vid sidan av dessa områden. Östersjön skall prioriteras tillsammans med de andra områdena. Vi är överens om att vi skall jobba för stöd till våtmarkerna. Jag tror också att det är bra för att skydda recipienterna. När vi utformar reglerna för det nya miljöstödet kan det finnas en möjlighet att komplettera det gamla, så att vi får en bra lösning totalt. Självklart tycker jag inte att vi skall subventionera dåliga verksamheter. Men det räcker inte alltid att släppa marknaden fri. Då får man andra negativa effekter.
Fru talman! Jag kan förstå att vi inte får något mer svar från Åsa Stenberg när det gäller jordbruksministerns sätt att hantera den parlamentariska utredningen. Jag vill ändå påpeka att det i jordbruksministerns brev står följande: Den svenska regeringen anser -. Jag vill särskilt understryka -. Det är också väl känt att Sverige -. Om någon i EU får ett brev på Regeringskansliets papper undertecknat av jordbruksministern anser man att det är Sveriges ståndpunkt. Något annat kan inte vara fallet. Det är ett mycket nonchalant och maktfullkomligt sätt att hantera den parlamentariska utredningen. Jag har några frågor till Åsa Stenberg. Delar Åsa Stenberg vår uppfattning att regeringens agerande strider mot beslutet som vi har fattat här i riksdagen när det gäller bestrålning? Regeringen har gått med på förslaget att man inom EU skall öppna för mer bestrålning. Jag vill också kommentera de punkter som Åsa Stenberg säger är viktigast. Först fick vi höra att det var fyra prioriterade områden. Sedan kom jordbruk och ekonomiska styrmedel till. Jag kan inte få det till annat än sex. Annika Åhnberg förespråkar i det brev jag nämnde en total avreglering av jordbruket. Göte Jonsson säger att han anser att verksamhet som ger miljöproblem inte skall leva på subventioner. Jag kan inte se annat än att Göte Jonsson därmed också förespråkar en avreglering av jordbrukspolitiken. Jag skulle vilja höra litet mer om vad Åsa Stenberg anser när det gäller just avregleringen av jordbruket. Till sist vill jag höra om Åsa Stenberg är nöjd med den förändring i artikel 100a punkt 4 som nu förslås.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera att Gudrun Lindvall räknade till sex och jag till fyra. Riksdagen har beslutat - även Gudrun Lindvall har varit med - om fyra viktiga områden i miljöarbetet inom EU. Det var de fyra jag först räknade upp: försurning och klimatpåverkan, kemikalier och bekämpningsmedel, kretsloppsanpassning samt biologisk mångfald och naturvård. I samband med att vi föreslog en aktionsplan för genomförandet av det femte miljöhandlingsprogrammet har vi sedan gjort något annorlunda prioriteringar. Jag vill hävda att det inte är så stor skillnad. Man har fört in även jordbrukspolitiken och ekonomiska styrmedel, kanske på något kortare sikt. Det trodde jag vi var överens om. Jag tycker att Gudrun Lindvall räknar dåligt. Vi har bara accepterat bestrålning av kryddor - det är vi överens om. Jag är dåligt informerad. Jag har inte hört talas om bestrålning av frukt eller grönsaker. Jag tänker inte besvara den frågan, eftersom jag inte vet hur det är. Vi säger nej till annan bestrålning. Om EU ändå tillåter annan bestrålning måste det synas. Då är det viktigt med märkning. Det är bra för konsumenterna att man har lyckats få igenom sådana krav nere i EU. Jag skall inte gå in i detalj på jordbrukspolitiken. Jag har inte suttit med i Komi CAP, som Dan Ericsson tog upp. Jag har inte alls samma bakgrund som Gudrun Lindvall i den frågan. Rent allmänt är jag för en avreglering av jordbrukspolitiken. Det är en generell synpunkt som jag har sedan tidigare.
Fru talman! Jag hoppas att Åsa Stenberg kan återkomma till artikel 100a punkt 4. Det finns ett förslag till ny text. Jag skulle gärna vilja höra Åsa Stenbergs kommentar till det. När det gäller bestrålade kryddor kan jag konstatera att den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte var informerad om den förändring som regeringen har beslutat om. I och med att regeringen har sagt ja till det förslag som hanterades för en knapp månad sedan går man ifrån riksdagsbeslutet. Man säger ja till att fler livsmedel får bestrålas i dag och till att det i framtiden kan komma en lista på livsmedel därutöver som får bestrålas. Det är flagrant att regeringen så totalt kör över ett riksdagsbeslut och uppenbarligen också sin egen riksdagsgrupp.
Fru talman! När det gäller artikel 100a punkt 4 befinner vi oss i ett förhandlingsläge. Om man inte har varit med i förhandlingarna - och det har inte jag - är det mycket svårt att uttala sig om ifall artikeln är bra som den nu ser ut. Det beror alldeles på var man har börjat och vad man tror att man kan nå. Jag tänker inte ge mig in på att kommentera ett förhandlingsläge.

Herr talman! I propositionen om svenskt inträde i EU förklarade fyrpartiregeringen att Sverige vill delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen. För oss moderater var det en ståndpunkt som efter omfattande diskussion och formellt samråd i partiorganisationen hade lagts fast vid 1993 års partistämma. Den kom sedan att bekräftas vid partistämman 1995. Andra riksdagspartier har också sedan länge klargjort sin inställning till EMU. Vad Socialdemokraterna vill har däremot in i det sista varit okänt. Det är så mycket mera anmärkningsvärt som partiet bär regeringsansvaret. Statsministern har sagt att EMU-frågan är viktigare än t.o.m. medlemskapet i EU. Men regeringen och partiledningen har vägrat att bekänna färg. Frågan har betecknats som så svår att ansvariga statsråd inte har kunnat ta ställning. Utan att ge väljarna någon vägledning har man begärt att de skall arbeta sig fram till en ståndpunkt på egen hand. Efter denna egendomliga kurragömmalek med svenska folket har äntligen besked kommit. Statsministern angav i förrgår två skäl för sitt nej: Folkopinionen är negativ och projektet är skakigt. Det senare argumentet motsägs dock av att han samtidigt utgick från att valutaunionen startar som förutsätts den 1 Mest påfallande i statsministerns besked var att han inte med ett ord angav om regeringen anser att valutasamarbete är bra eller dåligt för Sverige. Allt hängdes upp på opinionen. Om någon skulle svinga ett trollspö så att denna slog om i positiv riktning kunde Sverige tänkas gå med. Då är det bra om finansministern i denna debatt kunde klargöra sin inställning i sak till EMU. Givet att valutaunionen kommer till stånd skulle då ett medlemskap för Sverige vara bra eller dåligt? Kommer regeringen att bilda opinion för någon sakståndpunkt, eller blir det bara en passiv väntan på att opinionen skall förändras av sig själv?

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Lars Tobisson och Moderaterna för att de genom sitt initiativ ger mig möjlighet att här inför Sveriges riksdag redovisa den socialdemokratiska partistyrelsens rekommendation till den socialdemokratiska partikongressen rörande Sveriges förhållande till EMU. Nu har vi gett besked. Det här har föregåtts av en längre tids omfattande arbete, kunskapsinhämtande, analyser, debatt. Regeringen tillsatte den s.k. Calmforskommissionen, som lade fram ett mycket fylligt och genomarbetat betänkande. Det har varit ute på remiss. Vi har haft en omfattande debatt här i landet. En del skulle vilja att ännu fler hade deltagit i debatten, att det hade pågått ännu längre tid, men alla som har velat har onekligen haft möjlighet att sätta sig in i frågan och ge sin mening till känna. Vi har också bedrivit ett arbete på en rad andra områden. Det har skett internationellt inom Ekofinrådet, där jag själv deltar och själv har varit aktiv i arbetet som har inneburit att vi alltmer konkret har fastställt hur valutaunionen skall fungera. Det har skett ett arbete i Sverige genom de praktiska förberedelser som måste genomföras oavsett om Sverige går med i valutaunionen eller inte. Det har skett genom ett arbete i en parlamentarisk arbetsgrupp som har behandlat grundlagsfrågor, frågor rörande Riksbankens ställning och valutakompetensen. Det arbetet är nära ett fullbordande och har bl.a. inneburit en uppgörelse mellan fem partier om vilka förändringar som anses nödvändiga både i grundlagen och i vanlig lag. Jag välkomnar den uppgörelsen. Vad som är av väldigt stor betydelse är att Sverige uppfyller de ekonomiska konvergenskraven. Vi har den lägsta inflationen i Europa. Räntorna har minskat kraftigt. De är bara drygt hälften av de var för tre år sedan. Vi är på väg att få de starkaste statsfinanserna i något EU-land. Vi kommer i år med god marginal att underskrida riktvärdet underskott som inte är större än 3 % av BNP. Vi går vidare mot balans nästa år och överskott 1999 och framåt. Den offentliga skulden är visserligen högre än 60 % av BNP, men den har fallit två år i rad och kommer sannolikt att fortsätta att minska i år. Sverige har en reell handlingsfrihet. Vi kan alltså fatta beslutet om vi skall gå in i valutaunionen eller inte utifrån en ekonomisk styrkeposition. Den socialdemokratiska partistyrelsens utlåtande, som jag naturligtvis inte skall återge i detalj, innehåller en diskussion och ett referat av olika ståndpunkter som intagits, av fördelar, vinster med valutaunionen men också nackdelar och risker med projektet. Denna diskussion utmynnar i följande slutsats: Det är inte aktuellt för Sverige att gå med i valutaunionen när den startar den 1 januari 1999. Men vi vill hålla dörren öppen för att kunna träda in i valutaunionen vid ett senare tillfälle. Ett medlemskap i valutaunionen skall inte aktualiseras med mindre än att det underställts svenska folket för prövning. Det här är i sammandrag den rekommendation som en enhällig partistyrelse har utfärdat till den socialdemokratiska partikongressen i höst. Detta är socialdemokratins besked. Det finns angående Sveriges förhållande till valutaunionen en politisk aspekt och en legal aspekt. Den politiska är. Var och hur fattas de reella besluten om ett svenskt eventuellt inträde? Den legala är: Uppträder vi i enlighet med fördraget? Den politiska är den som i sista hand är utslagsgivande. Beslutet kommer att fattas här i denna riksdag. Det finns också en legal sida av saken. Den är också viktig. Sverige har till skillnad från Storbritannien och Danmark inte en formell opt out-klausul. Men vi har från början markerat att vi fattar besluten själva. Jag är övertygad om att när det slutliga avgörandet sker våren 1998, då de 15 medlemsländernas regerings och statschefer kommer samman, kommer beslutet att innehålla bl.a. att Sverige inte går med i en första omgång av länder som blir medlemmar i valutaunionen. Detta kommer att ske på ett sätt som är helt förenligt med Maastrichtfördraget. Det är viktigt att ha respekt för beslutsprocessen i olika länder. Vi skall naturligtvis ha respekt för hela EMU-processen, det förberedande arbete som pågår i kommissionen, beslutsprocessen och ställningstagandena i andra länder. På samma sätt förväntar vi oss att man i andra länder har respekt för ställningstaganden och beslut i Sverige. Efter de omfattande kontakter som vi har haft med regeringarna i andra länder tvekar jag inte att säga att det finns goda skäl att förmoda att så också blir fallet. En och annan kritisk kommentar kan vi komma att få höra i vår omvärld. Då skall vi har klart för oss att sådana kommentarer i stor utsträckning är avsedda för den egna hemmapubliken. I detta ställningstagande är det också viktigt att slå fast att den ekonomiska politiken inte ändrar inriktning till följd av att Sverige inte går med i valutaunionen i den första omgången av länder. Vår politik för starka statsfinanser ligger fast. Vi arbetar med sikte på ett överskott i statsfinanserna 1999 och framåt som i genomsnitt över en konjunkturcykel skall vara 2 % av BNP. Vi arbetar för att varaktigt hålla inflationen på en låg nivå. Vi arbetar för att förbättra lönebildningen i Sverige, och vi står fast vid målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Detta skall ske framför allt genom att öka sysselsättningen i landet. Det är naturligtvis inte så att man kan acceptera större budgetunderskott eller högre inflation om vi väljer att stå utanför valutaunion. De krav som ställs på den ekonomiska politiken är minst lika hårda som om vi skulle gå in i valutaunionen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis slå fast att det är min uppfattning att valutaunionen kommer att starta i enlighet med den fastlagda tidtabellen, dvs. den 1 januari 1999. Jag hoppas att projektet med en valutaunion blir en framgång. Sverige kommer även i framtiden att på ett aktivt och konstruktivt sätt delta i att bredda och fördjupa samarbetet inom den europeiska unionen. Vi är goda européer.

Herr talman! Jag utgår ifrån att kammaren noterade att finansministern inte gav något bestämt besked om han anser svensk medverkan i valutasamarbetet vara bra eller dåligt. Därmed fullföljer han statsministerns linje att inte tala om vad som kan vara bra för Sverige. Det bekräftar att regeringen helt styrs av vad som kan vara bra för partiet. Genom att sätta partiets intressen före landets hanteras den splittring som sträcker sig ända upp i regeringskretsen. Samtidigt behöver man inte äventyra samarbetet med Centern. Detta karakteriserar jag som brist på politiskt ledarskap och ansvarstagande. Det finns goda skäl att jämföra med Finland. Utgångsläget för de båda länderna är tämligen likartat. Men de finska socialdemokraterna och den finska regeringen har valt en helt annan linje än sina motsvarigheter i Sverige. Där tog man tidigt klar ställning för EMU-samarbetet, vilket har lett till resultatet lägre räntor och en mer stabil valuta men också till en bättre ekonomisk tillväxt och större framtidstro. Vad är det som gör att den gemensamma valutan anses vara bra för Finland men måste undvikas i Sverige? För oss moderater är det sedan länge uppenbart att en gemensam marknad förutsätter en gemensam valuta. Ett svenskt utanförskap ger oss inte större rörelsefrihet på det ekonomiska området - det betonade för övrigt finansministern. Med dagens internationaliserade finansmarknader finns det inget utrymme för ett litet land i Europas utkant att inom den ekonomiska politiken göra som man vill. Ett läge där Sverige kan anses uppfylla de ekonomiska villkoren för inträde i valutaunionen men där Sverige ändå ställer sig utanför blir på sätt och vis svårare att hantera än om vi inte hade kunnat kvalificera oss. Misstanken uppstår genast att vi håller öppet för att återgå till gamla tiders inflations och devalveringspolitik. Det leder också till en misstro beträffande Sveriges vilja att hålla nere inflationen, vilket ställer än större krav på en stram finanspolitik och strukturella reformer av det slag som regeringen hittills motsatt sig. Det är vad som skulle bli följden av en övergång till EMU:s tredje fas. En allvarlig nackdel med den ståndpunkt som regeringen har intagit är att Sverige avsäger sig inflytande på utformningen av de regler som skall styra valutasamarbetet och den gemensamma penningpolitiken. Viktiga beslut fattas naturligtvis i inledningsskedet av just de länder som då deltar. På samma sätt avstår nu Sverige från att bidra till rekryteringen av tjänstemän till den gemensamma centralbanken. Det leder till skador som det tar lång tid att reparera, om vi - som jag hoppas - efter en tid ändå får tillfälle att delta i EMU fullt ut. Omedelbart efter denna debatt skall finansministern inför EU-nämnden redovisa vilka ståndpunkter som han skall inta vid finansministermötet nästa måndag. På föredragningslistan står frågor som rör tredje etappen av EMU, bl.a. stabilitetspakten och ERM 2. Med vilket intresse tror finansministern att hans kolleger kommer att lyssna på de synpunkter som Sverige eventuellt kan komma att anföra? Deras invändning blir naturligtvis: Ni vill ju ändå inte vara med. Det är betecknande att det mer detaljerade material som utsänts inför sammanträdet rör utformningen av euromynten. Det bekräftar tidigare iakttagelser i EU-nämnden, att partier som är motståndare till EMU lägger ned stor möda på att diskutera förekomsten av nickel i de mynt som de till varje pris vill undvika att behöva använda medan större frågor behandlas mer summariskt. Den svenska regeringens beslut att ställa sig utanför valutaunionen framstår naturligtvis som obegripligt för andra länder som likt Finland är angelägna att kvalificera sig för deltagande från första början. Sveriges hållning kommer att betraktas som motsträvig och feg. Det påverkar med nödvändighet, inte bara vårt anseende i ekonomiska sammanhang utan även vårt inflytande på det europeiska samarbetet i stort. Det blir svårare att få gehör för svenska önskemål vid de översynsförhandlingar som snart skall avslutas när vårt land på detta sätt markerar en ovilja att samarbeta på ett så centralt område som EMU. Sverige förlorar i trovärdighet och tyngd inom EU, som den socialdemokratiske statsministern i Finland Paavo Lipponen konstaterade i går. När Göran Persson var ny som statsminister lyckade han vid något tillfälle tränga sig fram i mitten vid fotograferingen av det grupporträtt av EU:s stats och regeringschefer som hör till traditionen. Vid senare tillfällen har man märkt att han trängts allt längre åt sidan. Med den ståndpunkt som den socialdemokratiska regeringen nu har intagit i EMU-frågan riskerar han nästa gång att hamna utanför bildkanten. Det räcker inte med att regeringen säger nej till EMU:s tredje steg. Finansministern har också upprepat att det inte är aktuellt med inträde i ERM, den europeiska växelkursmekanismen, eller så småningom dess efterföljare ERM 2. Man kan misstänka att detta är ett sätt att behålla ett formellt hinder mot inträde trots att de ekonomiska villkoren kan vara uppfyllda. När finansministern i sitt nästa inlägg klargör om han anser att valutasamarbetet för Sveriges del kan vara bra eller dåligt - och jag begär verkligen att få ett svar på den frågan - kan han väl utsträcka detta till att gälla även det slags växelkursarrangemang som ERM utgör och som det stod klart att vi skulle sträva efter att återgå till när kronan måste släppas fri i november 1992.

Herr talman! När det gäller de inledande inläggen från Lars Tobisson noterar vi att ingenting av vad EMU är nämndes, ingenting om dess innehåll, dess betydelse och om vad EMU skall handla om. Att köra över en folkopinion är ledarskap enligt den skolan. Centerpartiet säger nej till ett svenskt medlemskap i EMU under överskådlig tid, dvs. så länge som projektet ser ut som det gör i dag. Det är bra att regeringen nu har kommit fram till en ståndpunkt som i varje fall i en första etapp innebär samma sak, dvs. ett nej till ett svenskt medlemskap från den 1 januari 1999. Låt mig beskriva vår syn på hur det här projektet ser ut. Den ekonomiska och monetära unionen är ett högriskprojekt. Det gäller både demokrati och ekonomi. Projektet riskerar att skapa ökade spänningar mellan EU:s medlemsländer, vilket står i strid med det som EU egentligen har som främsta mål, nämligen att säkerställa fred och samarbete i hela Europa. EMU-projektet skapar nya hinder för en utvidgning av EU österut. EMU innefattar formellt en gemensam valuta och gemensam penningpolitik. Det får en rad ekonomiska följder. I realiteten skulle projektet, eller låt oss hellre säga experimentet, få större konsekvenser för Sverige än själva EU-medlemskapet. Det är viktigt med en självständig penning och finanspolitik för att pressa ned den höga arbetslösheten här hemma. Finanspolitiken måste sträva till balans i de offentliga finanserna och hållbar tillväxt för att trygga den långsiktiga välfärden. Penningpolitiken måste kunna anpassas till de inflations och konjunkturförutsättningar som råder. EU-ländernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig så vitt åt att det är omöjligt att utforma en penningpolitik som är anpassad till alla länder samtidigt. Länderna är olika och utvecklas olika ekonomiskt. Näringsstrukturen i de olika länderna ser olika ut, liksom de offentliga förutsättningarna - arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, regionalpolitiken och inte minst skattepolitiken. En gemensam penningpolitik skulle medföra att olikheterna ständigt måste pareras på övriga politikområden. För att penningpolitiken skall bli någorlunda effektiv krävs därmed att länderna inom EMU vidtar åtgärder i finanspolitiken som blir gemensamma, dvs. mer av gemensamma skatter. Det innebär i praktiken att en politisk union kommer närmare och i förlängningen måhända ett Europas förenta stater. Besluten flyttas allt längre bort från medborgarna. Centerpartiet är ett decentralistiskt parti, med stor respekt för folkviljan, och vill inte överlåta nationell suveränitet på viktiga områden till ett centralistiskt uppifrånprojekt som EMU. Några ord om räntan. Diverse förståsigpåare har uttalat sig tvärsäkert om vad ett EMU-medlemskap skulle innebära för de svenska räntorna. Jag tycker att det är viktigt att ha en någorlunda ödmjuk hållning i den här delen. Under den senaste veckan har räntegapet mot Tyskland krympt, vilket uttrycker misstro mot EMU-projektet på ekonomiska grunder. Samtidigt uttrycker det i viss mån tilltro till Sveriges ekonomiska politik. Centerpartiet har genom medverkan i saneringen av statens finanser sett till att Sverige har handlingsfrihet att stå utanför EMU utan att straffas orimligt av den internationella marknaden. Vi kommer alla ihåg den starka kritiken mot det höga ränteläget för ett par år sedan. Riksbanken fick sin beskärda del, och vi i de politiska partierna fick naturligtvis detsamma. Företagen, små som stora, klagade. Nu får vi höra att särskilt småföretagen skulle få nackdelar av att stå utanför EMU, ett EMU som kanske måste hålla hög ränta för att stärka en alltför svag euro, om alltför många ekonomiskt svaga länder blir medlemmar. Kritiken skulle komma på nytt, och vi i Sverige skulle vara, ja, just det, maktlösa. Hur skulle det gynna småföretagen? Känsligheten för s.k. asymmetriska chocker ökar i Europa om EMU blir av. Det påpekar bl.a. Calmforsutredningen. Östutvidgningen är bland de bästa exemplen på vad en sådan chock skulle innebära. Det räcker med att studera erfarenheterna av den tyska återföreningen för att förstå detta. Östutvidgningen av EU hotas därmed i realiteten av EMU. Än så länge finns kraftiga handelshinder mot Öst och Centraleuropa från EU:s sida. Om handeln släpps fri innebär det drastiska förändringar för näringslivet i både öst och väst. Nya marknader öppnas, medan konkurrensen hårdnar på andra områden. Eftersom näringslivet ser så olika ut i de tilltänkta EMU-länderna, skulle östutvidgningen påverka länderna olika, vilket i sin tur skulle utlösa starka spänningar i den ekonomiska politiken, inte minst i penningpolitiken. Av detta följer att en gemensam penningpolitik i ett sådant läge är direkt farlig. Låt mig avsluta med att ställa en fråga som har aktualiserats under den senaste tiden. I fyrpartiregeringen, som Lars Tobisson åberopade, sades det tydligt och klart i propositionen inför EU-medlemskapet att om vi blir medlemmar i valutaunionen handlar det om en grundlagsändring när det gäller sedelutgivningsrätten. Detta har inte behandlats på ett tillfredsställande sätt i den socialdemokratiska partistyrelsens yttrande. Moderaterna tycks vara beredda att vika från denna ståndpunkt. Vilken ståndpunkt har ni egentligen, och vilka motiv har ni för att säga att sedelutgivningsrätten kan ges bort till EMU utan grundlagsändring i Sveriges riksdag?

Herr talman! Genom Socialdemokraternas väntaoch-se-beslut i EMU-frågan offrar man i praktiken Sveriges bästa för att undvika intern splittring. Partiet går före landet. Jag tycker att det är beklämmande. Det är samma strategi som i fråga om energipolitiken. Då var det partiets intresse av samarbete med Centern, nu är det den interna partisammanhållningen som går före Sveriges intressen. Det verkar som om ni har förtagit er på budgetsaneringen, och nu orkar ni inte göra något enda mer. Om man rensar bort retoriken betyder tisdagens besked från socialdemokratin att ni i praktiken stänger dörren till EU:s framtid för sex år framåt. Det är faktiskt den praktiska innebörden av beslutet om nej till att vara med från start och sedan kopplingen till en mycket omständlig beslutsprocess. Om ni t.ex. skulle sitta kvar efter 1998 års val, skall ni då börja med att utlysa nyval i EMU-frågan? Alla vet att ni i praktiken ogillar folkomröstningar. De har varit mycket traumatiska upplevelser för socialdemokratin, och det vill ni inte ha. Den s.k. handlingsfriheten är i själva verket bara ett spel för gallerierna. Sverige har faktiskt ett val 1998. För att få verklig handlingsfrihet skulle ni begära mandat då. Men det vågar ni inte. Det tänker vi i Folkpartiet göra. Erik Åsbrink sade också i tisdagskväll att extraval och folkomröstning skulle man kunna tänka sig om man snabbt skulle ändra åsikt, eller åtminstone skaffa sig en åsikt, och vill att Sverige skall gå med någon gång efter 1999. Det tror jag tyvärr är feltänkt. I inträdeskraven finns det krav på stabil valuta, säkerligen en tids ERM-medlemskap. Men samme Åsbrink har sagt att ERM skall vi inte gå med i förrän efter det att Sverige har bestämt sig för att gå med i EMU, dvs. efter den extra valhandlingen. Sedan måste det nog gå en tid, kanske inte formellt två år, men ändå en ganska lång tid, innan vi släpps in. Det går inte att bygga på att vi då skulle ha en mycket stabil valuta, för det kommer vi tyvärr inte att ha utanför valutasamarbetet. Att man genom den extra valhandlingen skulle kunna åstadkomma ett snabbt beslut att vara med efter 1999 är nog vid närmare eftertanke fel. Det kommer att ta sin tid även med den s.k. snabbprocessen. Regeringen säger nu att EMU-projektet är osäkert och skakigt. Det är egentligen nästan en förolämpning mot de andra EU-länderna. Det är en ganska farlig argumentering, därför att det ökar det politiska priset för Sverige av ett utanförskap. De andra länderna skall vara försökskaniner. Sverige skall komma efteråt och plocka russinen ur en färdigbakad välsmakande kaka. Detta kommer att kosta Sverige i politiskt missat inflytande. De andra länderna kommer säkert att lyssna artigt, det gör man i europeiska sammanhang, men de stänger öronen och tänker: Det spelar ändå ingen roll vad det trilskande Sverige tycker. Det blir till skada för svenska intressen i fråga om östutvidgningen, balternas intressen, Östersjösamarbetet, miljöpolitiken och kampen mot den internationella brottsligheten. Det andra argumentet som är åberopat är det bristande folkliga stödet. Detta har socialdemokratin själv medverkat till att skapa. Det är ett cirkelresonemang - ni har inte argumenterat för, alltså uteblir ert opinionsstöd, alltså vågar ni inte heller argumentera för. Det är faktiskt ett uschligt ledarskap. Ni hänvisar nu till att läget kan förändras. Förvisso. Men tydligen kommer läget inte att förändras på grund av någonting som socialdemokratin eller regeringen gör eller tycker. "Det får utvecklingen visa", "Det får vi väl se", sade statsministern. Maken till passivitet får man leta efter. Jag frågar ibland vad ni väntar på. Är det Tony Blair som skall ändra opinionsläget i Sverige? LO säger t.ex. att ekonomin inte är mogen ännu. Men ni gör ju inte heller någonting för att arbetsmarknaden skall bli flexibel, tvärtom säger ni emot samme Blair när han förespråkar en flexibel arbetsmarknad. Folkpartiet tycker att det är bra för Sverige att vara med i valutasamarbetet från start för att få maximal handlingsfrihet. Svenska folket bör få säga sitt i valet 1998. Det allra viktigaste, bortsett från lägre boendekostnader och fler jobb, bättre villkor för småföretag och sämre villkor för valutaspekulanter, är ju att Sverige därmed skulle få mer makt och inflytande över den europeiska framtiden, över centralbanken, över dess penningpolitik, över hela EU:s framtida utveckling. Därför säger Folkpartiet ja till EMU. Jag skulle vilja fråga finansministern: Sverige har faktiskt ett val 1998, nästa år. Vad är det för fel på att låta det valet vara det tillfälle då svenska folket tar ställning till EMU? Genom ett besked att ändring av grundlagen i fråga om sedelutgivningsmonopolet inte behövs kan nästa riksdag i praktiken fatta beslut om inträde genom ett enda beslut. Det kommer Folkpartiet att argumentera för. Vi ser valet 1998 som avgörande. Vad är det för fel på det resonemanget, bortsett från att ni inte vågar? Den stora frågan, herr talman, är vad Socialdemokraterna egentligen vill. Ni har ju ingen uppfattning. Erik Åsbrink talade tio minuter här utan att säga om man inom socialdemokratin tycker att det är bra eller dåligt för Sverige att vara med i valutasamarbetet. I partistyrelseyttrandet talar man om vikten av öppet meningsutbyte. Betyder detta i praktiken att munkavle på ledande socialdemokrater nu kommer att försvinna? Kommer ledande socialdemokrater att uppmuntras att säga vad de tycker, eller tänker ni fortsätta linjen: Lyssna på mig, jag vet inte vad jag vill?

Herr talman! Vi i Vänsterpartiet är belåtna med att den socialdemokratiska partistyrelsen har förstått att det är viktigt att lyssna på vad medborgarna i Sverige tycker i denna fråga. Vi har länge hävdat att det inte går att lämna över den frågan till den sittande regeringen eller den sittande riksdagen. Vi har inte mandat att fatta beslut i en fråga som inte har varit underställd val i någon form. Nu har regeringen insett samma sak, och det tycker vi är bra. Jag tycker också att det är bra att socialdemokraterna öppnar för möjligheten att ha en folkomröstning. Det finns en mycket stark opinion för detta, inte minst därför att det är så stora åsiktsskillnader inom de olika politiska partierna, framför allt inom det socialdemokratiska. Vi tycker att det är bra att socialdemokraterna har kommit så långt att man säger att det i alla fall inte blir något medlemskap från den 1 januari 1999. Det är klokt. Vi är av den uppfattningen att det inte skall bli något medlemskap alls för Sveriges del. Vi har tagit ställning i Vänsterpartiet till det politiska projektet EMU. Vi sätter in det i ett sammanhang där det hör hemma, nämligen i det politiska projektet att bygga en europeisk union, en federation där Europa skall uppträda som ett land och där motorn är att också få total kontroll över den ekonomiska politiken.

Vi ser vilka resultat den ekonomiska politik som har förespråkats har. Vi ser massarbetslösheten, de växande ekonomiska och sociala skillnaderna, ökande fattigdom, utslagning, vi ser en ungdomsgeneration som inte får jobb, kvinnor som inte kan få jobb därför att det inte finns någon social service, vård och omsorg. Detta är vardagen, detta är verkligheten för väldigt många människor i Sverige och i de andra EU länderna. Det här är kärnan och innehållet i den opinion som finns i Sverige och i de andra medlemsländerna och som i dag tar sig uttryck i demonstrationer, i att man väljer nya regeringar i den vänstervåg som drar över Europa, även om det finns olika nyanser i denna. Senast såg vi det i det franska valet. Det var en stor manifestation mot den ekonomiska politik som man föreskriver i EMU och som man vill grundlagsfästa och på det sättet omöjliggöra att förändra genom demokratiska opinioner och genom det folkliga inflytande som socialdemokraterna säger sig vilja ha. Det förvånar mig också att det inte finns någon kritik mot innehållet i detta politiska projekt i det ställningstagande som socialdemokraterna har gjort. Man hänvisar till att opinionen är någonting som har kletat sig kvar ifrån folkomröstningen om medlemskapet över huvud taget. Med för oss som lever i en vardag där vi kan avläsa resultatet av den felaktiga ekonomiska politiken är detta innehållet, det är vad som händer i människors vardag, i våra liv och som vi kanaliserar i en protest mot den politiken därför att den inte tar fasta på att lösa de problem som vi lever med. Den tar inte fasta på att få ned arbetslösheten, att jämna ut orättvisorna. Detta är innehållet. Det är märkligt att det socialdemokratiska partiet inte har en åsikt om det politiska projektet EMU. Det finns ytterligare ett par frågor som vi måste ha klarhet i. Den ena är grundlagsfrågan. Ni säger att det inte behövs några ytterligare grundlagsändringar, att det räcker med den grundlagsändring som innebär att Riksbanken skall få en större frihet. Sedan är det klart med medlemskap ifall vi vill om vi nu får den här handlingsfriheten, säger socialdemokraterna. Den handlingsfriheten innebär handlingsfrihet för en borgerlig regering, om det olyckligtvis skulle bli en sådan efter nästa val, att driva igenom med enkel majoritet ett medlemskap i EMU. Är detta verkligen vad socialdemokraterna vill lämna öppet för? Det innebär också, såvitt jag förstår, ett svårt dilemma för Olof Johansson. Det vore roligt att få en kommentar. Hur ställer ni er till detta? Olof Johansson har gått med på en grundlagsändring av Riksbankens ställning men säger sig samtidigt i olika debatter att vägra grundlagsändringar som öppnar för ett EMU-medlemskap. Det måste innebära att ni nu drar er ur överenskommelsen om grundlagsändring för Riksbankens ställning. Annars är ni inte trovärdiga. Den andra frågan gäller det juridiskt bindande undantag som vi har krävt att regeringen skall formulera i EU så att vi slipper ifrån de juridiska diskussionerna om vi får bestämma själva eller om vi automatiskt, eftersom vi sagt ja till Maastrichtfördraget, skall gå in som medlem i EMU. Det vore på sin plats nu att regeringen såg till att få detta juridiskt bindande undantag.
Herr talman! Den planerade europeiska valutaunionen EMU är projektet som egentligen ingen ville ha. De som vill bilda Europas förenta stater, den nya supermakten, den nya superstaten i Europa, vill ha en gemensam ekonomisk politik, fastän det fick de inte igenom. Det finns ingen majoritet för det vare sig bland regeringarna eller - och än mindre - bland de europeiska folken. För oss andra som vill ha ett samarbete i Europa och inte en supermakt är det självklart att inte ha denna gemensamma ekonomiska politik som skall centralstyras från Bryssel. En gemensam valutaunion låter ytligt sett inte så farligt. Det handlar om att vi slipper växla pengar när vi passerar gränserna. Det gör att vi får mindre valutarisker, det blir lägre transaktionskostnader, det blir lättare att jämföra priser osv. Men en valutaunion utan gemensam ekonomisk politik är som en höna utan huvud. I valutaunionen EMU finns det egentligen bar två val.

Det är en situation med de två valen som vi hamnar i om vi går med i EMU. Det är två dåliga val, och det finns all anledning att säga nej till bägge - dvs. att stanna utanför. Herr talman! Det är därför bra att den svenska socialdemokratiska regeringen nu äntligen har bestämt sig för att säga nej till ett svenskt inträde i EMU vid starten 1999. Det är också bra att man nu lovar svenska folket att det vid ett eventuellt framtida beslut skall ske en folkomröstning eller ett nyval. Folket måste få avgöra frågan. Jag kan konstatera att därmed har två av de mest framträdande kraven från Miljöpartiet förhoppningsvis tillgodosetts. Jag kan också, med tillfredsställelse, konstatera att statsministern under presskonferensen i tisdags motiverade beslutet med att EMU-projektet är ett osäkert projekt från både politisk och ekonomisk synpunkt. Ett medlemskap i valutaunionen behöver inte alls betyda lägre räntor och en starkare valuta för svensk del. Det motsatta är sannolikt det mest troliga just nu. För övrigt kan vi konstatera att kronan faktiskt har stärkts och att räntorna snarare har gått ned efter det att beslutet blev känt. Vi i Miljöpartiet ser ut att få rätt. Vi har ju uppfattningen att det är den svenska ekonomiska politiken på kort sikt - hur pass bra vi klarar att hålla statens finanser i balans, att hålla inflationen i schack och att få ned arbetslösheten - som är avgörande när det gäller att hålla nere räntorna och att vidmakthålla ett bra värde på kronan. Den oro som finns i näringslivet för att räntor och inflation åter skall stiga om vi säger nej till ett svenskt medlemskap i EMU beror nog på att EMU motståndare på vänsterkanten vill släppa i väg ökade budgetunderskott och ökad inflation. För oss i Miljöpartiet är det självklart att en försvagad finans och penningpolitik i ökänd och alltför ofta beprövad vänsterpopulistisk stil skulle leda till stora svårigheter för företagen. Det leder både till ökad arbetslöshet och till en försvagad offentlig sektor. Det finns en farlig vanföreställning i dessa vänsterkretsar, nämligen att ökade underskott som så att säga används till offentlig verksamhet och ökade bidrag stimulerar ekonomin så kraftigt att lånen betalas med ränta och mer än så. I själva verket har sådana orealistiska och överdrivna förhoppningar verksamt bidragit till den ekonomiska kris som Sverige nu förhoppningsvis är på väg ut ur. För övrigt finns motsvarande vanföreställning på högerkanten, men då handlar det om ofinansierade skattesänkningar som skall ge så stora dynamiska effekter att underskotten snabbt försvinner. Även en sådan politik har ju vi i Sverige prövat på under 90 talet. Också den politiken säger vi i Miljöpartiet självklart nej till. Herr talman! När nu Socialdemokraterna bestämt sig för att säga nej är det väldigt märkligt, ja, helt obegripligt, att man också föreslår ett antal grundlagsändringar angående Riksbanken, vilka enbart är motiverade med att vi skall gå med i EMU. Varför, Erik Åsbrink, genomföra grundlagsändringar som har som enda syfte att föra in Sverige i valutaunionen? Varför genomför ni socialdemokrater Moderaternas politik vad gäller Riksbankens ställning när ni inte behöver göra det? Vore det inte rimligare att stå för den egna linjen, den egna politiken, och att samtidigt undanröja alla tvivel om att ni bedriver ett taktiskt dubbelspel? Det ligger onekligen nära till hands att misstänka att ert beslut att tills vidare stanna utanför EMU är en taktisk fint för att få bort EMU-frågan från 1998 års valrörelse och att samtidigt förhindra att ert parti spricker. Därför blir det svårt att riktigt ta er på allvar. Dagens fråga, herr talman, är därför om det går att lita på Socialdemokraterna.

Herr talman! Olof Johansson frågade representanterna för de partier som ingick i fyrpartiregeringen: Håller ni fast vid våra propositioner? Håller ni fast vid att det krävs en grundlagsändring om Sverige skall gå med i EMU? Svaret från oss kristdemokrater är ja. Även om den juridiska expertisen numera anser att det inte krävs, tycker vi att det av demokratiska skäl och av tydlighetsskäl krävs en grundlagsändring om Sverige skall gå med i EMU:s tredje fas. Frågan är intressant. Olof Johansson har alltså börjat intressera sig för fyrpartiregeringens propositioner. Det skulle vara intressant att veta om det finns fler propositioner som Olof Johansson håller fast vid utöver just denna, men det är väl en annan debatt. Herr talman! Kristdemokraterna kommer att rösta nej till ett svenskt deltagande i EMU när riksdagen i höst skall ta ställning. Samma besked gav vi för drygt ett år sedan. Till sist har nu också Socialdemokraterna funnit tiden mogen att ta ställning till EMU. Debatten har förts av olika socialdemokratiska företrädare, och den har inte precis varit entydig. I stället har den spretat åt alla möjliga tänkbara håll. Därför välkomnar vi självklart att Socialdemokraterna nu har bestämt sig. Den socialdemokratiska partistyrelsen drar i stort sett samma slutsatser som vi kristdemokrater i och med att man anser att Sverige och svensk ekonomi inte är redo för EMU. Men Socialdemokraterna anser det med en delvis annan motivering. Vi kristdemokrater hävdar nämligen att en svensk EMU-anslutning från start, trots allt tror vi att starten blir 1999, skulle innebära en alltför stor risk för att arbetslösheten ytterligare drabbas. Det ställningstagandet gäller oavsett antalet deltagande länder. Vad som skiljer oss från regeringen är att vi, senast i vår motion med anledning av regeringens vårproposition, har lagt fram en rad konkreta förslag om hur vi skall få Sverige i arbete igen - framför allt genom ökad flexibilitet i den svenska ekonomin. Regeringen har dock valt att skjuta framför sig de strukturella och djupgående problem som ligger bakom massarbetslösheten. Socialdemokraterna verkar ha en ideologisk blockering som hindrar det konstruktiva nytänkande som krävs för att reformera arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för nya jobb. Den här kraftlösheten inför de här strukturella problemen bidrar, herr talman, till att Sverige nu inte passar in i EMU. Risken med ett svenskt medlemskap är alltså ökad arbetslöshet. Om man skall montera bort den yttre stötdämpare i svensk ekonomi som en nationell penningpolitik innebär, måste det till mycket mer av flexibilitet inne i det svenska ekonomiska systemet. Detta vägrar Socialdemokraterna att inse, och än mindre är det något som man vill åtgärda. Olof Johansson borde tänka på detta när han talar om behovet av en nationell finanspolitik. Vad är det för en nationell finanspolitik? Är det den som Socialdemokraterna och Centern bedriver? Kommer den att leda till att vi får ett varmare och bättre företagsklimat, eller kommer de socialistiska frostnätterna med att fortsätta? Vi kristdemokrater anser också att med de stämningar som råder i Sverige måste EU-samarbetet ges prioritet före EMU. Målet om en varaktig fred och om solidaritet måste alltid komma i första hand. Det innebär att det för oss är oacceptabelt att fatta beslut som negativt påverkar Sveriges medlemskap i EU. Den risken löper vi nämligen om en riksdagsmajoritet skulle tvinga in Sverige i ett EMU-samarbete som inte kan omfattas av en stor majoritet av svenska folket. Så länge den svenska ekonomiska strukturen inte radikalt förändras är den dessutom inte lämplig för ett EMU-samarbete. Att ansluta svensk ekonomi till EMU innan sådana reformer är genomförda är ett hasardspel både med arbetslösheten och med Sveriges deltagande i hela Europaprojektet som insats. Tyvärr har regeringens senaste ställningstagande gjort att en konstruktiv EMU-debatt, som även skulle ha kunnat nå ut till allmänheten, i stort sett har uteblivit. Hur skall befolkningen kunna förväntas ta till sig information om något så komplext som EMU när statsråd, ledamöter och andra företrädare för regeringspartiet tiger om projektet och dess konsekvenser? När nu regeringen, och framför allt partiet, har bestämt sig för att dra i gång studiecirklar för att folk skall få veta vad det här innebär kan jag bara säga att det kommer något sent. Detta vittnar bara om den allmänna handlingsförlamning som råder inom regeringen, utom när det gäller den rena budgetsaneringen. Det är troligt att inte bara EMU-opinionen utan också EU-opinionen påverkas negativt av regeringens suddiga profil. Detta, herr talman, är mycket olyckligt. Sverige har helt enkelt inte råd att gå med i

Herr talman! Lars Tobisson och Anne Wibble upprepar de gamla påståendena om att det inte ges några besked och att jag inte har någon uppfattning, osv. Det måste vara någon typ av lomhördhet som präglar mina meddebattörer. Vi har gett ett klart och entydigt besked. Jag har just redovisat detta i kammaren. Läs innantill i partistyrelsens utlåtande. Där står beskedet. Det är det som gäller. Jag har redovisat min uppfattning många gånger. I olika sammanhang har jag redovisat för och nackdelar med EMU-projektet - politiskt och ekonomiskt. Det är möjligt att Lars Tobisson inte anser att man har en bestämd uppfattning om man inte tycker exakt likadant som Lars Tobisson - om man inte bara ser fördelar med projektet. Men fullt så enkelspårig är jag inte. Jag ser risker och problem med projektet, och de har jag redovisat. Jag kommer att fortsätta att göra det. Jag kommer även i fortsättningen att försöka hålla mer än en tanke i huvudet åt gången. Hela talet om ledarskap är ingenting annat än en förskönande omskrivning för att man skall tycka precis som Lars Tobisson och köra över folkopinionen. Då och endast då utövar man ledarskap. Det är ett missbruk av det ordet. Ett annat påstående som Lars Tobisson och Anne Wibble framfört är att vi sätter partiets intressen före landets. Hade vi gjort det, hade vi inte genomfört den gigantiska sanering som var nödvändig att genomföra i den statliga budgeten efter Tobissons och Wibbles konkursbo. Det har krävt oerhört stora ansträngningar. Det har lett till stora påfrestningar. Vi socialdemokrater har fått betala, och får betala, ett politiskt pris för detta. Vi har verkligen satt landets intressen först i den frågan. Så kom inte och tala om detta! När jag hör dessa inlägg, har jag ibland en känsla av att det är snarare andra länders intressen som skall sättas i främsta ledet. Här hänvisas till sura reaktioner som kan komma här och var i utlandet. Här hänvisas till varför vi inte gör på exakt samma sätt som i Finland. Det finns mycket bra med Finland. Men det finns ingen anledning att vi skall kopiera den finländska beslutsprocessen. Jag skulle kunna hänvisa till andra länder som hamnar på en helt annan position. Storbritannien och Danmark är några exempel. Vill Lars Tobisson ha lika hög arbetslöshet som i Finland? Låt oss utforma den här processen med utgångspunkt i vad vi tror är bäst för Sverige. Svenska intressen, ingenting annat, skall vara vägledande. Påstå inte att vi får mindre inflytande om vi inte går in i valutaunionen. Tror Lars Tobisson och Anne Wibble att Storbritannien under Tony Blair inte kommer att ha något inflytande, bara för att de med all sannolikhet inte går med i valutaunionen när den startar 1999? Lars Tobisson påstår att en gemensam marknad förutsätter en gemensam valuta. Med förlov sagt - det är rent struntprat! Den gemensamma marknaden finns där, och det är bra. Den är inte genomförd i alla delar. Det är bra om den kan utvecklas och förbättras vidare. Men det krävs naturligtvis inte någon gemensam valuta. Den frågan får bedömas på sina egna meriter. Schyman och Roy Ottosson tog upp frågan. Det är min uppfattning, efter de ingående analyser som har gjorts av juristerna i Regeringskansliet, att det inte är ett absolut nödvändigt krav att genomföra en grundlagsändring. Likväl anser jag att det är önskvärt att göra en sådan grundlagsändring. Men det viktiga är den politiska utfästelsen. Vi för inte in Sverige i valutaunionen med mindre än att svenska folket får ta ställning till frågan i val eller folkomröstning. Det är det som är betydelsefullt.

Herr talman! Finansministern har fortfarande inte angett om han anser EMU vara bra eller dåligt för Sverige, eller varför det som anses vara bra för Finland måste undvikas av Sverige. Hemlighetsmakeriet fortsätter. Bristen på ledarskap ligger i att regeringen inte försöker bilda, forma, leda opinionen utan nöjer sig med att passivt följa den. I brist på besked om det som statsministern och finansministern säger har jag studerat vad som skrivs i partistyrelsens utlåtande om EMU. Där betonas det - lovande nog - att utgångspunkten måste vara vad som kan bedömas vara bäst för Sverige, inte bara politiskt utan också ekonomiskt. Det anges också vissa föroch nackdelar. Det är så långt som Erik Åsbrink kan sträcka sig. Men liksom i Åsbrinks fall sker det ingen avvägning mellan dem. Man kommer inte till någon slutsats. Det finns dessutom skrivningar som är direkt oroväckande och som kan förstärka den misstro som naturligen följer på ställningstagandet att undvika den bindning som den gemensamma valutan ger. Det heter bl.a. att EMU innebär långsiktiga åtaganden från de deltagande ländernas sida, som det för ett land som Sverige kan vara svårt att leva upp till. Innebär detta ett förebud om en förslappning, lössläppande, av finanspolitiken, som ju ändå - och det ligger i vad Åsbrink säger - måste vara stramare vid ett utanförskap än vid ett medlemskap? Skall Sverige i stället för att sätta in strukturella reformer lösa sina problem med en fortsatt depreciering av kronan? Det har redan har fört oss ned från en topplats i välfärdshänseende till en position under genomsnittet i både I förrgår presenterade den socialdemokratiska partiledningen sin linje för höstens kongress. Det är den som finansministern har angett här. Men i dag har han bekräftat att denna linje är vad regeringen avser att driva gentemot riksdagen. Det är en viktig händelse som jag starkt beklagar. Jag är övertygad om att ett tidigt medlemskap i valutaunionen är bäst för Sverige i ekonomiskt avseende. Det ger lägre räntor, stabilare valuta, enskilda personer och mindre företag slipper växlingskostnader, det blir lättare att jämföra priser och löner i olika länder, vilket underlättar handeln över gränserna och pressar priserna. Fördelarna är så uppenbara, att jag tror att vi här kan få uppleva samma utveckling som när det gällde förhållandet till EU. Våren före beslutet att söka medlemskap hörde jag flera företrädare för det svenska näringslivet säga: "Ni politiker kan göra vad ni vill. Vi i näringslivet har redan gått in i EU med dotterföretag och handelskontakter." På samma sätt kan det i många fall bli aktuellt att göra affärer i euro utan att den valutan är erkänd som lagligt betalningsmedel. Men i andra fall kan det tyvärr bli så att affärerna och jobben förläggs till länder där man inte behöver bekymra sig om att räkna om till kronor inför bokslut och deklaration. Anne Wibble har tidigare i debatten belyst hur den handlingsfrihet som statsministern talat om, för den händelse opinionen som genom ett trollslag skulle svänga, inte är mycket värd. Det kommer alltid att finnas invändningar mot att på en partikongress, i val eller i folkomröstning blottlägga den åsiktsspricka som föreligger i det socialdemokratiska partiet och som inte kommer att försvinna av sig själv. Förutsättningen för en omsvängning är att den socialdemokratiska ledningen utövar just ledarskap och driver den linje som Europasamarbetet förpliktar oss till och som dessutom råkar vara bäst för Sverige. Eller skall beskedet om inträde i valutaunionen - på samma sätt som en gång EU-medlemskapet - komma till som en överraskning i en fotnot i ett framtida krispaket, kanske framkallat av att vi står isolerade i Europa från det samarbete som pågår där?

Herr talman! Trots att tiden är begränsad vill jag ge några korta svar till bl.a. vännerna från Kristdemokraterna. Sedan Centern inledde samarbetet om den ekonomiska politiken har företagen fått skattesänkningar netto. Vi har fullföljt saneringen av statens finanser. Det kan man inte säga om kristdemokraterna. Enligt en jämförelse i The Economist har Sveriges företagsklimat förbättrats avsevärt tack vare saneringen. Sluta upp med misstänkliggörandena! Till Vänsterpartiet vill jag säga: Skyll inte problemen på ansvarsfull ekonomisk politik! Med er politik raseras ett svårt arbete. Sverige kan som marknadsekonomi i en internationaliserad värld inte släppa i väg budgetunderskott och statsskuld. Det skulle enbart motverka en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Det gäller alldeles oavsett om man är med i EMU eller inte. Som finansministern sade blir kraven inte mindre om man står utanför. Låt mig gå över till grundlagsfrågan. Den är grundläggande och viktig i detta sammanhang. Den borde ägnas mer tid och öppen debatt. Är EMU ett politiskt projekt, eller är det bara ett ekonomiskt projekt? Den testfrågan har vi väl alla ställt oss. Påverkar EMU den nationella suveräniteten eller inte? Det är klart att EMU gör det. Det är en stor, grundläggande och viktig fråga som handlar om vad riksdagen i fortsättningen har att hantera eller inte hantera. Mot den bakgrunden är det viktigt att konstatera att vi var förpliktade när det gällde fas två enligt Maastrichtavtalet. När det gäller sedelutgivningsrätten handlar det om medlemskap och huruvida vi accepterar euron. Därför är det viktigt att inte definiera bort grundlagsfrågan med hänvisning till vår handlingsfrihet. Grundlag syftar till att inte ge total handlingsfrihet. Svenska folket skall ha trygghet och veta att de blir tillfrågade också i fortsättningen. Därför är den frågan i högsta grad berättigad att ställa till alla som deltar i debatten här.

Herr talman! De som vinner på valutasamarbetet är vanliga människor - konsumenter, hushåll och småföretag och alla vi som tycker att det är viktigt att Sverige har makt och inflytande i Europa. De som förlorar är främst valutaspekulanterna. Därför tycker vi i Folkpartiet att Sverige skall vara med i samarbetet från dess början. Jag upprepar min fråga till finansministern: Vad är det för fel med att låta valet 1998 bli det tillfälle då svenska folket får säga sitt om valutasamarbetet? Vi har ju val då. Debatten har ännu inte givit något besked om vad socialdemokraterna faktiskt tycker. Tycker ni att det är bra eller dåligt för Sverige att vara med i valutasamarbetet? Det är ingen som vet vad ni tycker. Alla som har velat har kunnat sätta sig in i frågan, sade Erik Åsbrink inledningsvis. Särskilt lämpade för att delta i den debatten och dra en slutsats borde många ledande politiker vara, t.ex. Åsbrink själv och rent av hela regeringen. Men vi får bara en redovisning av för och nackdelar. Sedan är det stopp. Vi får ingen slutsats. Det är egenartat att inte ge svenska medborgare någon vägledning i detta ganska svåra val. Ni talar om handlingsfrihet men låser i praktiken Sverige till utanförskap fram till 2003. Ni avvisar det naturliga valtillfället 1998. Jag tycker att det är ett dubbelspel och dåligt ledarskap. Det är som att placera Sverige på åskådarbänken eller möjligen avbytarbänken i EU-sammanhang. Om laget ser ut att vinna skall ni till nöds kunna delta i spelet. Jag tycker inte att det är en offensiv politik för Sveriges bästa. Det är en passiv politik, som dömer Sverige till att sitta och titta på när andra driver t.ex. frågan om en utvidgning österut och miljösamarbetet vidare. Jag beklagar att Sverige har en så passiv och dålig regering.

Herr talman! Anne Wibble och jag har helt motsatta uppfattningar om vilka som vinner och vilka som förlorar. De som förlorar på den ekonomiska politik som i dag förs inom EU:s medlemsländer, som man har tänkt grundlagsfästa i EMU, är just vanliga människor. Det är vanliga människor som drabbas av arbetslöshet, nedskärningar i de sociala försäkringssystemen, som blir utan vård och omsorg som skall göra det möjligt för dem att ha ett arbete. De är förlorarna. Vilka som vinner ser vi. Förmögenheterna växer. Klyftorna blir större. När det gäller grundlagsfrågan säger Erik Åsbrink att det viktiga är de politiska utfästelserna om att denna fråga skall underställas svenska folket i val av något slag. Det säger ni. Men vad tror Erik Åsbrink att en borgerlig regering säger efter en eventuell valseger? Den har inte sagt någonting om att den tycker att denna fråga skall provas i val, mer än i valet 1998. Om vi gör den grundlagsändring som gäller Riksbankens ställning, som enligt er uppfattning är tillräcklig för att låta Sverige bli medlem i EMU, då står vi där. Er handlingfrihet blir också en eventuell borgerlig regerings handlingsfrihet. Därför är det viktigt att vi inte gör någon grundlagsändring innan vi har underställt denna fråga en valprocedur. Vi förespråkar naturligtvis en folkomröstning. Det är därför Olof Johansson inte kan tråckla sig ur detta genom att säga att vi kan ändra Riksbankens ställning. I praktiken innebär det att vi öppnar för ett EMU-medlemskap. Där måste ni ta ställning. Antingen har ni blivit lurade, eller också tänker ni lura dem som tror att ni är motståndare till EMU. Grundlagsfrågan och frågan om en folkomröstning är de som nu är centrala. De måste få en lösning för att vi skall få stopp på den utveckling som innebär inträde i EMU. Oavsett vad det socialdemokratiska partiet tycker blir det en valfråga, om det inte blir en folkomröstning innan.

Herr talman! Jag ställde en fråga till finansministern om varför det är så bråttom att genomföra den förändring av grundlagen i fråga om Riksbankens ställning som moderaterna har drivit under lång tid och som socialdemokraterna har varit moståndare till under många år. Det är en förändring som krävs om vi skall gå med i EMU slutgiltigt. Varför genomföra den grundlagsändringen nu, om ni säger nej och frågan skall underställas folkets avgörande? Om vi får en annan regering gäller inte ert ord, som Gudrun Schyman påpekade. Då kan ett medlemskap snabbt klubbas igenom utan att svenska folket får avgöra det i öppet val. Det är rimligt att 1998 års val blir ett EMU-val. Man måste också fråga sig vilken ekonomisk politik Moderaterna och Folkpartiet vill ha om vi går med i EMU. Vilket alternativ väljer ni? Är det att fortsätta med en i huvudsak nationell ekonomisk politik och därmed få en svag valutaunion med högre räntor och svagare valuta? Eller köper ni förslaget att centralisera den ekonomiska politiken till Bryssel, så att vi förlorar vårt ekonomiska självbestämmande i mycket högre grad än valutaunionen ser ut att innebära? Accepterar ni att man i Bryssel skall bestämma vilka skatter vi skall ha i Sverige och hur välfärdssystemen skall se ut? Ni måste bestämma er. Om valutaunionen skall fungera bra och vi skall få ut de ekonomiska fördelar ni räknar med teoretiskt krävs en stark ekonomisk centralstyrning från Bryssel. Ni har inte talat om vad ni vill. Ni har förnekat svenska folket att få veta vilken linje ni egentligen vill följa. Det är en brist också i denna debatt.

Herr talman! Olof Johansson hänvisade till The Economist och sade att vi sannerligen har ett varmt och skönt företagsklimat i Sverige. Jag vet inte om Olof Johansson lyssnade på nyheterna i dag på morgonen där det konstateras att den arbetade tiden per anställd har ökat så dramatiskt att ungefär 250 000 jobb ligger i denna ökning och att företagen inte nyanställer utan väljer att öka arbetstiden. Det vittnar väl ändå om att det är något fel, Olof Johansson? Arbetslösheten pekar också på detta. Det är i dag fler arbetslösa än när den socialdemokratiska regeringen tog över. Styrkan i kristdemokraternas argumentation i vårt ställningtagande mot att Sverige nu är moget att gå med i EMU bekräftas av en överväldigande majoritet av Sveriges ekonomkår. Vi kan konstatera att Sveriges ekonomiska problem, och framför allt den alldeles för låga tillväxttakten, är ett inhemskt problem, och det skall åtgärdas med inhemska åtgärder. Jag har mycket stora tvivel på att Socialdemokraterna och Centerpartiet gemensamt klarar av detta, på grund av de ideologiska blockeringar som Socialdemokraterna har. Därför krävs det en ny riksdagsmajoritet som tar itu med dessa saker. Det är den viktigaste åtgärden. Vi ser nämligen också en risk att regeringen planerar att gå med i EMU för att få en ny syndabock för att kanske ta itu med dessa strukturella problem. Då är det alltså det stygga EU och det löntagarfientliga EMU som tvingar Sverige att genomföra vissa saker, och Erik Åsbrink och Göran Persson får bara motvilligt expediera vad utomstående krafter gör. Den här taktiken är väl beprövad, att aldrig motivera behovet av strukturella åtgärder, utan i stället skylla på någon yttre faktor, antingen det är samarbetet med Centerpartiet eller krav från EU och Maastrichtfördraget. Det är nationella problem som håller så stor del av svenska folket i arbetslöshet. Dem skall vi börja med att åtgärda nationellt.

Herr talman! Gudrun Schyman och Roy Ottosson ifrågasätter att vi skall genomföra några grundlagsändringar över huvud taget. En del av de ändringar som nu fem partier har enats om är ingenting annat än en följd av att Sverige är medlem i EU. Vi har tagit på oss skyldigheten att genomföra de förändringarna, och det skall vi göra även om vi står utanför valutaunionen. Att inte göra det är att inte respektera medlemskapet som svenska folket i en folkomröstning har ställt sig bakom. Jag är litet förvånad över att höra att representanterna för partier som i andra sammanhang talar om vikten av folkomröstningar i praktiken inte är beredda att respektera folkomröstningar när de inte utfaller på de sätt man själv önskar. En helt annan sak är det med sedelutgivningsmonopolet. Där har våra bedömningar lett fram till att det inte är något absolut tvingande krav att genomföra en sådan grundlagsändring om vi går in i valutaunionen. Det viktiga är återigen den politiska utfästelsen. Vi går inte in i valutaunionen utan att svenska folket får ta ställning till frågan. Gudrun Schyman oroar sig över riskerna för en borgerlig valseger och en borgerlig regering. Det oroar också jag mig över. Men om svenska folket vill ha en tokig politik blir det så. Det är demokratins spelregler. Vår uppgift är naturligtvis att övertyga svenska folket att inte rösta fram en sådan politik. Det kan vi inte hindra med grundlagsändringar eller uteblivna grundlagsändringar. Vi kan bara hindra det genom upplysning, information och debatt. Sedan får jag höra av Lars Tobisson om den stora splittringen inom socialdemokratin i EMU-frågan. Visst finns det olika uppfattningar. Det är ingen hemlighet. Konstigt vore det annars i ett stort parti. Men vi har efter en demokratisk beslutsprocess fått ett enigt verkställande utskott och en enig partistyrelse att ställa sig bakom det ställningstagande som jag har redovisat. Jag tycker att den processen har väldigt stora förtjänster. Jag vet att Lars Tobisson inte tycker om den. Men så kommer vi att göra även i fortsättningen inom Socialdemokraterna. Det handlar om debatt först och beslut sedan. Lars Tobissons recept är beslut först och ingen debatt ens efteråt. Det är ändå ett faktum att det finns betydande åsiktsskillnader också inom Moderaterna. Det är många moderater som inte tycker som Lars Tobisson. De finns i den moderata riksdagsgruppen, och de finns i Moderata ungdomsförbundet och studentförbundet. Det finns en rad moderata tidningar som har en helt annan uppfattning, även Moderaternas eget husorgan Svenska Dagbladet. Det finns t.o.m. en annan uppfattning i den kryptomoderata tankesmedjan Timbro. Men det kommer inte fram i debatten. Där utövas väl det s.k. ledarskapet. Åsiktssplittring finns inte bara inom Moderaterna. Det finns också inom det tilltänkta något krympta borgerliga regeringsalternativet. Vi har här kunnat lyssna på hur Mats Odell med ett nej till valutaunionen står för en annan linje än den som Lars Tobisson och Anne Wibble redovisar. Det är naturligtvis en intressant tanke hur en borgerlig regeringspolitik skulle utformas på detta område. Det förstår jag inte. Jag kan möjligen glädja mig åt att ju mindre trovärdigheten blir i ett sådant regeringsalternativ, desto gladare blir väl de finansiella marknaderna. Lägre räntor och en starkare krona blir sannolikt följden. Till sist redogjorde Lars Tobisson för hur regeringscheferna i EU ställer upp sig för gruppfoton, och hur Göran Persson ställer sig i olika positioner. Jag tänker på vilket inflytande Sverige hade haft om vi hade haft en borgerlig budgetpolitik, med de gigantiska underskotten. Då handlar det inte om att stå litet grand i utkanten av gruppbilden. Om regeringscheferna står någonstans utanför rådsbyggnaden i Bryssel skulle väl den moderate tänkte regeringschefen stå någonstans ute i Ardennerna. Den vidvinkelkamera finns inte som skulle ha kunnat fångat upp den moderate representanten på ett sådant gruppfoto.

Fru talman! När finansminister här försöker att få till det demagogiskt är han smidig som en ardennerhäst. De förslag till budgetalternativ som vi har lagt fram under den socialdemokratiska budgetperioden har genomgående varit starkare än regeringens. Jag tycker att den här debatten efterlämnar ett beklämmande intryck. Det finns flera motståndarpartier vilkas åsikt jag inte delar, men de talar om var de står. Finansministern och regeringen smiter undan sitt ansvar. Som högsta ansvarig för ekonomin kan Erik Åsbrink inte klargöra sin uppfattning om en gemensam valuta är bra eller dålig för Sverige. När han som är vald för den uppgiften, och rimligen skall besitta kompetens för det, inte klarar av att forma en ståndpunkt, hur skall man då kunna begära att hans väljare skall kunna göra det på annat sätt än att man säger att det är bäst att låta det förbli som det är? Ledarskapet saknas. Det är det fega partiintresset som får råda. Vi moderater står fast vid att Sverige bör delta fullt ut i valutasamarbetet så tidigt det går. Vi är medvetna om att det inte är populärt i alla läger. Men vi talar om var vi står som parti, och det har väljarna rätt att veta. Till Roy Ottosson vill jag säga att inget EU-land förespråkar gemensam finans eller skattepolitik, och självfallet inte heller vi moderater. Vi säger ja till euron av ekonomiska skäl. Vi får lägre räntor, en mer stabil valuta, och svenska företag lika väl som enskilda kan uppträda på jämställd bas med sina motsvarigheter i andra europeiska länder. Vi ser det som viktigt att påverka utformningen av valutasamarbetet redan från starten beträffande t.ex. regelverk och rekrytering av personal. Men det är betydelsefullt att kunna påverka även i ett vidare perspektiv. Genom att fullfölja sina åtaganden enligt medlemsfördraget visar Sverige sin vilja att engagera sig på allvar i det europeiska samarbetet i syfte att säkerställa fred och välfärd för medborgarna. Jag beklagar att det socialdemokratiska regeringspartiet avviker från den linjen.

Herr talman! Lars Tobisson fortsätter med mytbildningen om att vi inte lämnar besked. Vi har lämnat ett klart och entydigt besked från Socialdemokraterna: Sverige går inte in i valutaunionen vid dess start, men håller öppet för att kunna gå in senare. Om frågan aktualiseras skall den underställas svenska folket för prövning. Det är ett klart och entydigt besked. Nu vet alla vad som gäller. Som alternativ kan vi se det krympande borgerliga regeringsalternativet, som är djupt splittrat i denna fråga. Ingen människa har en aning om vad en sådan regering, om olyckan vore framme, skulle föra för politik i frågan om Sveriges relationer till valutaunionen. Det viktiga är att vi har hamnat i den situationen att vi har kunnat fatta beslutet utifrån en styrkeposition. Vi i Sverige har skaffat oss en rejäl handlingsfrihet, och det har vi kunnat göra därför att vi har byggt upp en allt starkare ekonomi. Det hade inte varit möjligt med de gigantiska underskott som fanns på Tobissons och Wibbles tid. Då hade Sverige inte haft något val och inte något inflytande. Nu har Sverige det valet. Nu kan vi agera utifrån vad vi anser är bäst för Sveriges intressen. Det är intressant att notera att beskedet när det kom ledde till positiva reaktioner i form av lägre räntor och en stärkt krona. Det ledde t.o.m. till den kommentaren från en chefshandlare, att Sverige är ett bra alternativ för de investerare som vill flytta över positionerna och tillfälligt gå ur EMU-länderna. Dit har Sverige alltså kommit. Hade någon kunnat föreställa sig detta för bara ett eller två år sedan? Det är naturligtvis en oerhörd styrka för oss i Sverige att vi har en stark ekonomi att visa upp och att vi kan klara att forma en politik när det gäller valutan utifrån vad som bäst gagnar Sveriges intressen.

Herr talman! Förhandlingarna i regeringskonferensen om ändringar i EU:s fördrag har nu gått in i sitt slutskede. Det nederländska ordförandeskapet presenterade i förra veckan sitt senaste förslag till ny fördragstext. Förhandlingarna skall avslutas vid toppmötet i Amsterdam den 16 och 17 juni. Förslaget är utformat med utgångspunkt i de diskussioner som hittills har ägt rum, men någon enighet om förslaget finns inte. Det finns fortfarande invändningar från skilda håll mot förslagets innehåll på flera punkter. Förslaget är heltäckande och berör alltså frågor på EU:s hela samarbetsområde. Vad jag avser att informera om i dag är några av de viktigare förslag som faller inom Justitiedepartementets ansvarsområde. Ett sådant ämne är allmänhetens tillgång till dokument - en fråga som Sverige har drivit ända från början av förhandlingarna. Ett annat är samarbetet i rättsliga och inrikes frågor, tredje pelaren, en fråga som under förhandlingarnas gång trätt alltmer i förgrunden. Självfallet kan jag inte här och nu berätta vilken inställning Sverige kommer att inta i alla delar i förhandlingarnas slutskede. Det sker i EU-nämnden och utskotten. Vad jag vill göra är helt enkelt att informera om vad som ligger på bordet inför toppmötet i Amsterdam om knappt två veckor. Jag börjar med tredje pelaren, och tar därefter upp frågan om ökad öppenhet i EU, dvs. handlingsoffentligheten. Av den inre marknadens s.k. fyra friheter återstår ännu för EU att förverkliga den fria rörligheten för personer. Avsikten med samarbetet i rättsliga och inrikes frågor är enligt EU-fördraget att möjliggöra fri rörlighet för personer. Samtidigt skall säkerheten och tryggheten för medborgarna säkerställas. Öppna gränser har alltså ansetts kräva samarbete mellan medlemsstaterna om yttre gränskontroller, invandring och brottsbekämpning. Detta samarbete äger i dag rum i tredje pelaren, som alltså omfattar samarbete om invandring och asyl, polis och tullsamarbete, kontroll av unionens yttre gräns, kamp mot narkotikamissbruk och organiserad brottslighet samt civil och straffrättsligt samarbete. I likhet med samarbetet om en gemensam säkerhets och utrikespolitik i den andra pelaren är samarbetet i den tredje pelaren mellanstatligt till sin natur. Detta innebär att EU:s institutioner på dessa områden inte har samma roll som i det överstatliga samarbetet i EG, och att beslut som fattas i den tredje pelaren har karaktären av sedvanliga mellanstatliga överenskommelser, t.ex. konventioner, som skall godkännas och genomföras i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning. Rådets beslut i tredje pelaren är alltså inte bindande för medlemsstaterna på samma sätt som beslut i den överstatliga första pelaren. Det är en utbredd uppfattning bland medlemsstaterna att samarbetet på de rättsliga och inrikes områdena inte har fungerat tillräckligt bra. Även om jag till viss del delar den uppfattningen anser jag samtidigt att en hel del har åstadkommits på detta svåra område under den korta tid som fördraget har varit i kraft. Det har beslutats om ett flertal viktiga konventioner: Europol, två utlämningskonventioner, bedrägerikonventionen och en konvention mot korruption. Mycket annat har också åstadkommits. Ett skäl som åberopas för att samarbetet inte har varit tillfredsställande är att detta mellanstatliga samarbete inte är lika effektivt som det överstatliga samarbetet i första pelaren. Där är ju besluten som fattas av EU:s institutioner direkt bindande för medlemsstaterna. I regeringskonferensen har därför från flera håll föreslagits att delar av det rättsliga och inrikes samarbetet i tredje pelaren skall föras över till första pelaren. Dessutom har det föreslagits att de delar som blir kvar skall bli föremål för beslutsformer som i högre grad liknar dem som finns i första pelaren. Vidare har en rad andra åtgärder föreslagits i syfte att få samarbetet i tredje pelaren att fungera mer effektivt. Ordförandeskapets förslag innehåller en rad ändringar som går i den riktningen.

Det ger utrymme för att på sikt ersätta dessa konventioner med förordningar eller andra EG-rättsligt bindande instrument. Skälet för detta är att dessa frågor har betydelse för de fyra friheterna, som redan regleras i första pelaren. Då är det också naturligt att dessa frågor förs in i första pelaren. Nu går jag över till att tala om det som föreslås bli kvar i tredje pelaren, dvs. frågor om det rättsliga och polisiära samarbetet samt straffrättsligt samarbete. Det polisiära samarbete kommer även i fortsättningen att vara helt mellanstatligt till sin natur. Polissamarbetet skall innefatta operativt samarbete mellan ländernas polis och tullmyndigheter och andra myndigheter med mer polisiära befogenheter för att förebygga, upptäcka och utreda brott. Det innehåller vidare informations och uppgiftsutbyte, samarbete i fråga om utbildning, utbyte av sambandsmän, forskningssamarbete m.m. Allt detta sker redan nu i större eller mindre omfattning inom ramen för den tredje pelaren. Men i och med de nya ordalydelserna i fördraget förtydligas vad samarbetet skall omfatta. Vidare skall Europol ges en viss operativ roll som innebär att pågående internationella utredningar kan stödjas av Europols expertkunskap. Europol kommer inte att ges några befogenheter som innefattar myndighetsutövning på medlemsländernas områden. Det är förbehållet den nationella polisen, och det tycker vi är viktigt. Även det straffrättsliga samarbetet kommer fortsättningsvis att vara mellanstatligt till sin natur. Förslaget kommer även i de här delarna att medföra fördelar ur effektivitetssynpunkt men innebär egentligen inte några materiella förändringar, eftersom ett samarbete på det här områden redan pågår inom ramen för den tredje pelaren. I förslaget nämns att minimiregler skall antas på områden som terrorism, organiserad brottslighet och narkotika. Det är viktigt att notera att detta samarbete inte på något sätt hindrar oss från att vidta strängare regler i Sverige än vad som eventuellt kan komma att överenskommas inom EU på t.ex. narkotikaområdet. Jag skall något beröra beslutsformerna i tredje pelaren. Alla beslut som rådet fattar i tredje pelaren i dag kräver i princip enhällighet. Frågan om på vilket sätt den vanligaste nuvarande beslutsformen i tredje pelaren, s.k. gemensamma åtgärder, är bindande för medlemsstaterna har diskuterats fortlöpande sedan EU-fördraget trädde i kraft utan att därvid något entydigt svar har kunnat ges. Klart är dock att dessa beslut inte är bindande på samma sätt som förordningar och direktiv i första pelaren, där ju medlemsstaterna har överlämnat normgivningskompetensen till gemenskapen som sådan. Allmänt anses att beslut om gemensamma åtgärder grundar åtminstone en folkrättslig förpliktelse för medlemsstaternas regeringar att se till att besluten genomförs och efterlevs. I syfte att öka effektiviteten föreslås i det nederländska ändringsförslaget att det i fördraget skall klart läggas fast att vissa beslut som rådet fattar på tredjepelarområdet skall vara bindande för medlemsstaterna på samma sätt som direktiv är bindande inom första pelaren. I förslaget lämnas öppet om beslut skall fattas med enhällighet eller kvalificerad majoritet i den tredje pelaren. I dag gäller att beslut fattas med enhällighet. Det förslag som föreligger innehåller även frågor om EU:s institutioner och deras roll i tredje pelaren. I första pelaren har EU:s institutioner stort inflytande på beslut. Så är det inte i tredje pelaren. Enligt ordförandeskapets ändringsförslag skall institutionernas roll i tredjepelarsamarbetet förstärkas betydligt. Kommissionen skall få förslagsrätt på samtliga områden, Europaparlamentet skall rådfrågas innan rådet fattar beslut och EG-domstolen skall få vidgade befogenheter när det gäller tolkning och tvistlösning. Ordförandeskapets förslag innehåller också regler om förstärkt samarbete, s.k. flexibel integration. Med det menas att en majoritet av medlemsländerna enligt noga fastställda regler skall kunna vidareutveckla sitt samarbete inom EU:s ram samtidigt som en minoritet av länderna stannar utanför och ansluter sig först när de är beredda till det. Alla medlemsstater är överens om att någon form av flexibel integration är nödvändig när EU skall utvidgas med upp till elva nya länder. För tredje pelaren föreslås för det första att konventioner skall kunna träda i kraft redan när de har ratificerats, inte av alla utan av hälften av medlemsstaterna, och då naturligtvis endast i förhållande till dem som ratificerat konventionen. För det andra föreslås att förstärkt samarbete i form av att en majoritet av medlemsländerna går före får äga rum under vissa förutsättningar. Ett förstärkt samarbete mellan en del av EU:s medlemsländer möjliggör för EU att snabbare utvecklas till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Kommissionen skall få en viktig roll, men det är rådet som skall fatta de avgörande besluten om förstärkt samarbete skall äga rum. I ordförandeskapets förslag lämnas öppet om ett beslut om flexibel integration skall fattas med kvalificerad majoritet eller med enhällighet. Ett praktiskt exempel på vad som kan bli en form av flexibel integration är Schengensamarbetet, som i dag ligger helt utanför EU, men enligt ordförandeskapets förslag skall knytas till EU. Det nuvarande Schengensamarbetet innebär att ett antal länder har avskaffat personkontrollen vid sina inre gränser, bestämt en gemensam viseringspolitik och genomfört ett långtgående praktiskt samarbete mellan polis och rättsmyndigheter. För vår del innebär Schengensamarbetet också att den nordiska passunionen kan bibehållas. Eftersom inte alla medlemsstater kan acceptera att inom EU vidga de åtgärder som i dag vidtas inom Schengensamarbetet, är det inte möjligt att för närvarande fullt ut införliva Schengensamarbetet i EU. Med ett fördrag som uttryckligen tillåter förstärkt samarbete i form av vad man kallar flexibel integration ändras dock förutsättningarna för att inarbeta detta samarbete i EU. En integrering av Schengensamarbetet i EU innebär att detta samarbete kommer att äga rum i den vanliga EU-strukturen, dvs. i rådet med dess arbetsgrupper, kommittéer och rådssekretariat; och besluten kommer normalt att fattas av rådet, antingen i sammansättningen för inremarknadsfrågor, första pelaren, eller för rättsliga och inrikes frågor, tredje pelaren. Det anges i förslaget att hänsyn måste tas till Norge och Island, som ju sedan förra året har avtal om deltagande i Schengensamarbetet. För Sveriges del är det helt klart att vi inte kommer att medverka till en EU-integration av Schengensamarbetet som inte samtidigt gör det möjligt att bevara den nordiska passunionen. Herr talman! Jag avser nu att gå över till läget när det gäller öppenhet i EU:s arbete. Sverige har agerat mycket aktivt i syfte att försöka förmå EU att anta en offentlighetsprincip som liknar den som vi har här i landet. För närvarande gäller i EU:s institutioner att sekretess är huvudregel och att det i undantagsregler kan föreskrivas att offentlighet skall gälla, dvs. den omvända ordningen mot vad som gäller i Sverige. Under sommaren 1996 förbereddes inom Regeringskansliet, i samråd med konstitutionsutskottet och EU-nämnden, ett svenskt förslag till fördragstext om handlingsoffentlighet i EU:s institutioner. Förslaget överlämnades till det dåvarande irländska ordförandeskapet i början av september. En väsentlig beståndsdel i förslaget är att en princip om handlingsoffentlighet införs för EU:s alla institutioner och att rådet skall förpliktas att anta en övergripande förordning som närmare reglerar den här nya principen. Enligt det svenska förslaget skall i denna rådsförordning uttömmande anges nödvändiga inskränkningar i den allmänna principen om handlingsoffentlighet. Rådet skall också besluta om regler om skyldighet för institutionerna att registrera handlingar i offentliga register. Reglerna om handlingsoffentlighet skall enligt det svenska förslaget gälla för EU:s hela arbete, alltså även för dokument som kan hänföras till det mellanstatliga samarbetet i andra och tredje pelaren. De olika utkast till fördragstext om öppenhet som ordförandeskapet på regeringskonferensen har utarbetat sedan Sverige presenterade sitt förslag har successivt kommit att bli mer och mer lika vårt svenska förslag. I ett utkast som ordförandeskapet häromdagen överlämnade till medlemsstaterna sägs som en utgångspunkt att medborgarna har rätt att få tillgång till handlingarna i de tre största institutionerna, dvs. rådet, kommissionen och Europaparlamentet. Detta överensstämmer med det svenska förslaget, bortsett från att samtliga institutioner inte är uppräknade. I det aktuella utkastet sägs vidare att rådet skall ha en skyldighet att anta en förordning som reglerar principerna för och anger begränsningarna i handlingsoffentligheten. Detta innebär att institutionerna inte som i dag själva kan hitta på egna sekretessundantag, utan att dessa undantag måste definieras i en rättsligt bindande rådsförordning. Om utkastet står sig i den här delen innebär det en mycket stor förhandlingsframgång för den svenska regeringen. Slutligen innebär det senaste utkastet att denna offentlighetsreglering skall gälla inte bara för det traditionella gemenskapsarbetet utan också för samarbetet inom andra och tredje pelaren, dvs. precis som Sverige har föreslagit. Det är glädjande att det svenska offentlighetsförslaget, att döma av det senaste fördragsutkastet, fått så avsevärd framgång. Men man skall också komma ihåg att det inte finns någon garanti för vad slutresultatet kommer att bli. I slutförhandlingarna kommer Sverige naturligtvis att bevaka vad som har uppnåtts hittills samtidigt som vi försöker få igenom också sådana delar i det svenska förslaget som inte återspeglas i utkastet. Det som framför allt skiljer det senaste utkastet från det svenska förslaget är att det inte i grundfördraget skrivs in en skyldighet för institutionerna att införa regler om offentliga register.

Herr talman! Informationen och hela förhandlingen ger anledning till åtskilliga frågor, men av tidsskäl skall jag bara ta upp några enstaka. Justitieministern nämnde de nya beslutsformerna, men jag fick inte klart för mig hur Sverige ställer sig till förslagen i utkasten om rambeslut som skulle binda Sverige och ålägga Sverige att vidta åtgärder. Jag vill gärna ha besked om hur Sverige ställer sig i denna fråga. Kopplat till detta vill jag också har klarlagt hur eventuella möjligheter till rambeslut påverkar unionens möjligheter att ålägga Sverige att insamla relevant information. Det är ju en av de åtgärder som ingår i polissamarbetet. På den här punkten har ju vi i Sverige för vår del en kontroversiell situation. Vi vet att regeringen för tillfället arbetar med nya registerbestämmelser, som ger möjlighet att insamla betydligt mer och registrera betydligt mer rörande enskilda individer. Som jag uppfattar det senaste utkastet till fördragstext skulle reglerna om rambeslut omfatta även frågan om insamling av relevant information. Detta skulle kunna innebära att om Sveriges riksdag inte antar regeringens kommande förslag skulle regeringen ändå genom rådet formellt kunna binda upp Sverige. En annan fråga jag vill ställa gäller högnivågruppens förslag om operativ samverkan. Jag har uppfattat att det har tagits in i utkastet till fördragstext. Samtidigt har vi ju Europolkonventionen som förutsätter immunitet. Jag vill gärna höra justitieministerns kommentar när det gäller immuniteten och begränsningar med tanke på en eventuell framtida utökning av Europols operativa funktioner.

Herr talman! Den första frågan Gun Hellsvik ställde gällde rambesluten och beslutsfattandet i fråga om rambeslut. Den svenska regeringens uppfattning i förhandlingarna har hittills varit - det tänker vi fortsätta att hävda - att rambesluten skall fattas under enhällighet i rådet. Det här innebär att vi inte, genom rambeslut, kommer att kunna åläggas någonting som vi inte går med på. Framför allt vill jag understryka att rambesluten inom tredje pelaren fortfarande är ett mellanfolkligt samarbete som inte direkt binder Sverige. I frågor som riksdagen har att ta ställning till och i frågor som är reglerade i svensk lagstiftning är det fortfarande den svenska nationella rätten som avgör vad som skall gälla i Sverige. När det gäller Europols operativa funktioner innebär det förslag som föreligger om inriktningen av Europols arbete att man skall använda sig av Europols expertkunskap till att i större uträckning än i dag använda sig av de nationella polismyndigheterna i samband med utredningar och andra åtgärder som man vidtar i sitt eget land. Europol skall också kunna ha en samordnande funktion när det pågår operativ verksamhet i flera länders polismyndigheter, där Europol kan fylla en funktion som samordnare och förmedlare av information mellan de nationella myndigheterna. Förslaget innebär inte i något avseende att Europol skall få operativa funktioner som innebär myndighetsutövning, alltså ett utövande av polisiär funktion i ett enskilt land. Mot den bakgrunden har vi gjort bedömningen att Europols tjänstemän är tjänstemän i internationell organisation och jämställda med alla andra tjänstemän i EU:s olika institutioner. Dessa har en viss immunitet av tradition. Europols tjänstemän bör icke undantas från den regeln, som gäller alla tjänstemän. Om det däremot i framtiden skulle bli aktuellt - vilket alltså icke är fallet under dessa förhandlingar - att ge Europol operativa funktioner som innebär utövande av någon form av polisiära befogenheter, myndighetsutövning, kan det enligt vår mening aldrig komma i fråga att dessa tjänstemän omfattas av någon form av immunitet. Men frågan är alltså icke aktuell för närvarande.
Herr talman! När det gäller rambeslut sägs det, i varje fall i det senaste utkast till fördragstext som jag har tagit del av, att rambeslut skall vara bindande för medlemsstaterna när det gäller de resultat som skall uppnås. Däremot har nationerna rätt att välja form och metod. Det innebär alltså, om jag förstår det rätt, att rådet formellt kan ålägga Sverige att skapa en lagstiftning som utökar våra möjligheter och även våra skyldigheter att insamla och registrera viss typ av information. När det gäller immuniteten är det enligt min uppfattning helt korrekt att man i Europol, med den funktion man kommer att ha när fördraget väl är antaget, skall ha samma typ av immunitet som andra EU Vad jag däremot reagerar mot är att Sverige inte redan nu markerar att denna immunitet begränsar sig till de nu aktuella funktionerna. Jag har uppfattat att det framöver skall finnas en rätt att förhandla om förändringar av immuniteten. Men det är också fullt möjligt att kräva att immuniteten begränsas till de nu aktuella funktionerna.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att understryka för Gun Hellsvik att införandet av det som kallas rambeslut i tredje pelaren inte i något avseende förändrar den rättsliga statusen och beslutsfattandet i tredje pelaren. Rambeslut får ingen direkt effekt i ett land. När det gäller rambeslut fordras också nationellt genomförande. Det är inte fråga om någon form av normgivning eller återgivning. Om Gun Hellsvik ser framför sig att rådet kan ålägga Sverige att göra någon viss sak i framtiden på basis av detta, är det ett förhållande som redan gäller i dag. Det finns ingen skillnad i vilka möjligheter och vilken effekt rådets beslut har i detta avseende. När det gäller frågan om immunitet vill jag erinra nämnden, när det handlade om att anta protokollet till Europolkonventionen, uppgav jag att Sverige kommer att göra en markering i det sammanhanget. Vi anser att frågan om immunitet måste ses över om någon förändring sker av Europols befogenheter. Denna markering har gjorts och finns inskriven i protokollet till Europolkonventionen. Det är där det hör hemma, inte i IGC-förhandlingarna.
Herr talman! Det är värdefullt att justitieministern har kommit till kammaren och berättat om de förslag om nu ligger på bordet inför de avslutande förhandlingarna i Amsterdam. Hon nämnde också att frågor som har att göra med det rättsliga samarbetet har fått allt större betydelse under förhandlingarna. Så har jag också uppfattat det. Jag har dock inte uppfattat att Sverige har spelat någon större roll för att lyfta upp de här frågorna, utan att framför allt andra länder har gjort det. Oavsett hur det är med det, är det ju väldigt värdefullt att de för medborgarna så viktiga frågorna har lyfts fram och kommer att spela en stor roll de närmaste veckorna. På ett område har den svenska regeringen, tycker jag, spelat en mycket förtjänstfull roll inom den del som hör till Justitiedepartementet. Det gäller förstås frågan om öppenheten. Det som nu förefaller vara möjligt är klara framsteg i förhållande till det som tidigare har gällt inom EU. Jag tror att regeringen kan ta till sig en stor del av berömmet för detta. På en punkt blev jag något bekymrad. När justitieministern pekade på vad som saknas i de nu föreliggande utkasten nämnde hon inte, om jag hörde rätt, frågan om huruvida inkommande handlingar till institutionerna skall omfattas av offentlighetsprincipen. Det är ju en erfarenhet vi har gjort i Sverige under den långa tid vi har haft en offentlighetsprincip att det här är en mycket central del. Jag har fått intrycket att de svenska förhandlarna tänker arbeta vidare med det. Men jag skulle gärna vilja få det bekräftat av justitieministern. Alla tycks ju vara överens om att det finns stora brister i samarbetet i tredje pelaren och därmed i brottsbekämpningen i Europa. Justitieministern var väl något svalare på den punkten och använde formuleringen att hon till viss del instämde i det hela. Som jag sade inledningsvis tycker jag att det är bra att vi och därmed allmänheten har fått den här redovisningen. Jag skulle dock vilja ha några fler kommentarer av justitieministern om inriktningen av förslagen. På några konkreta punkter har vi redan fått kommentarer. Men jag undrar om justitieministern i dag gör bedömningen att det som ligger på bordet i huvudsak går åt rätt håll.
Herr talman! Jag tror jag kan lugna Bo Könbergs oro för att vi inte har varit tillräckligt aktiva när det gäller - om jag förstod saken rätt - att öka effektiviteten i arbetet i den tredje pelaren. Det kan man nog definitivt säga att Sverige har varit. Vår ambition har varit att de åtgärder som vidtas för att förändra arbetsformerna i tredje pelaren verkligen skall leda till en ökad effektivitet. Vi har kanske inte varit ute efter att finna radikala lösningar som vi inte tror leder till någon egentlig, ökad effektivitet. Vi har inriktat våra krafter och vår kreativitet på att hitta former som innebär att man faktiskt ökar effektiviteten. Därvid tror jag att Sverige har spelat en stor roll i de diskussioner som har varit. Bo Könberg efterlyser en konkretisering av åtgärder i det här avseendet. Jag vet inte riktigt vad den konkretiseringen skulle gå ut på. I ett avseende kan jag dock konkretisera mig. Samarbetet i tredje pelaren är ju mellanfolkligt, och även om vi ändrar formerna för hur det arbetet skall bedrivas i visst avseende, anser vi att utgångspunkten skall vara att det skall råda enhällighet för de beslut man fattar. Skälet till det är just att det ökar effektiviteten i arbetet om man är överens om vart man skall. Därigenom finns det förutsättningar för en ökad aktivitet hos vart och ett av medlemsländerna. När det gäller offentlighetsfrågan och frågan om inkommande handlingar är det vår uppfattning att offentlighetsprincipen i EU:s institutioner också bör omfatta inkommande handlingar. Det är den ståndpunkt vi har hävdat hela tiden, och vi fortsätter att hävda den. Jag har svårt att i dag ha någon bestämd uppfattning om hur vi kommer att landa där, men det förefaller som om vi har ett visst gehör för den uppfattningen.
Herr talman! Vad gäller öppenhetsfrågan är det glädjande att Sverige inför slutförhandlingarna fortsätter att driva den viktiga frågan om att även inkommande handlingar skall omfattas av öppenhet som grundval för inriktningen. Den fråga jag ställde handlade närmast om den rad av informationer som vi fick av justitieministern och som tidigare har delgivits EU-nämnden, om att flera områden enligt förslaget skall föras från tredje till första pelaren, om vilka frågor som blir kvar i tredje pelaren, om beslutsformerna, om institutionernas roll, om Europols vissa operativa funktioner etc. Jag tyckte att det kunde vara rimligt att i en information till riksdagen tala om åt vilket håll regeringen strävar under de sista två veckorna.
Herr talman! Eftersom det förslag till fördragstext som nu föreligger är ett resultat av ganska långa förhandlingar, där Sverige som sagt har varit mycket aktivt, överensstämmer det i stora delar med det som vi anser är vår ambition. Jag har bara understrukit i några avseenden där vi på något vis avviker, och i de delar där det fortfarande inte är klart var man kommer att hamna har jag markerat åt vilket håll Sverige strävar. I övrigt anser vi att det är ett bra förslag som har växt fram. Det innebär just det vi har eftersträvat, nämligen en effektivare hantering av konsekvenserna av fri rörlighet och bekämpande av brottslighet.
Herr talman! Också jag vill instämma i lyckönskningarna till justitieministerns framgångar när det gäller offentlighetsprincipen. De är väldigt glädjande, och jag hoppas verkligen att det här också kommer att bli EU:s beslut. Det Bo Könberg tar upp om de inkommande handlingarna är naturligtvis oerhört viktigt, men det är ju också viktigt att man vet vad det finns för handlingar. Kommer man också att föra diarium över de handlingar som finns tillgängliga? Det är en viktig princip. Sedan har jag i massmedier läst att Danmark är bekymrat för att Schengen skall föras över till första pelaren. Lena Hjelm-Wallén har på den punkten sagt - fortfarande enligt massmedierna - att Sverige kan revidera en del uppfattningar för att gå Danmark till mötes. Är det vi har fått höra av justitieministern här tecken på detta, dvs. att man arbetar för att bara en begränsad del av Schengen tas in så att Danmark inte störs av en alltför stark övergång mellan tredje och första pelaren?
Herr talman! Den fråga som Birgitta Hambraeus tar upp är den som bekymrar mig mest i förhandlingarna när det gäller offentlighetsprincipen. Det gäller alltså frågan om registrering av handlingar. Enligt den erfarenhet vi har i Sverige är en förutsättning för folks möjlighet att se handlingar och ta del av dem att de finns registrerade. Annars är det svårt för allmänheten att hitta nödvändig information. Jag markerade därför särskilt att detta inte finns med i det förslag som ordförandeskapet nu senast har lagt fram. Vi tänker dock i förhandlingarna framöver fortsätta att driva den frågan, just med argumenteringen att värdet av den insyn man i övrigt lägger fast i fördragstexten annars blir begränsat. Men var vi hamnar i den frågan går det naturligtvis inte att säga något om i dag. När det gäller Schengen och problematiken kring dess införlivande i EU finns det en rad olika svårigheter att övervinna och lösningar att finna. Danmark har ett internt problem i samband med det, och sedan har vi problematiken med Norge och Island. Vår utgångspunkt i förhandlingarna är att vi vill ha Schengensamarbetet. Vi gick med i Schengensamarbetet därför att vi tror att det är en värdefull utveckling av den fria rörligheten och för möjligheten att i samband därmed bekämpa brottslighet. Men vi har också markerat att det för oss är helt avgörande att vi kan behålla den nordiska passunionen. Därför måste de lösningar man kommer fram till, både i fråga om problematiken med Norge och Island och i fråga om Danmarks problematik, leda fram till att vi får en bevarad nordisk passunion, men om möjligt också ett bevarat samarbete inom ramen för Schengen. Hur man skall hitta de lösningar som tillgodoser alla dessa krav är det för tidigt att säga något om. Det pågår arbete med det.
Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min uppskattning av den information vi här har fått ta emot. Jag skulle bara vilja ställa några frågor i sammanhanget. Justitieministern nämnde att det finns förslag om ändrade beslutsformer när det gäller tredje pelaren. I dag krävs enhällighet. Min fråga blir: I vilken utsträckning utnyttjas den faktiska vetorätt som finns i dag? Detta kan nämligen säga någonting om betydelsen av den förändring som kan komma att inträffa. Den andra frågan gäller Schengensamarbetet. Jag tycker att det är utomordentligt positivt att Sverige har anslutit sig till det här samarbetet, även om jag måste säga att man som enskild resenär ibland har en känsla av att man ute i Europa visar sitt pass fler gånger än någonsin tidigare. Men det kan möjligtvis vara en skenbar uppfattning. En förutsättning för att Sverige skulle gå med i Schengensamarbetet var dock att också Norge och Island fullt ut skulle kunna delta för att, som justitieministern sade, vi skulle kunna bevara den nordiska passunionen. Jag skulle vilja fråga: Ser justitieministern någon reell risk för att det skulle kunna kärva på det här området så att Schengensamarbetet, mer eller mindre, skulle hota att om inte falla sönder så åtminstone naggas i kanterna?
Herr talman! I vilken utsträckning har länder utnyttjat sin möjlighet att inte delta i ett beslut som kräver enhällighet, frågar Birger Hagård. Ja, det är inte så lätt att svara på den frågan. Det är ju det som de överläggningar som pågår, först i arbetsgrupper, sedan i Coreper och till slut i rådet, ofta handlar om. Det gäller att hitta lösningar som gör det möjligt för alla att acceptera det resultat man kommer fram till. Det är nog mera regel än undantag att länder har olika uppfattningar och är oense. Hela proceduren, som ibland kan vara ganska långvarig, handlar ju om att undanröja dessa hinder för den som har utnyttjat rätten att vara emot ett förslag från ett annat land. Hittills har vi lyckats. I alla de avseenden där vi har kommit fram till beslut - och de är, som jag sade i min presentation, inte få med tanke på den korta tid som det handlar om - har vi lyckats komma fram till lösningar som alla har kunnat acceptera. Men det generella svaret är att alla utnyttjar sin rätt att hävda sin uppfattning, tills man når fram till ett resultat som är acceptabelt. Men det finns samtidigt, skulle jag vilja tillägga, en påtaglig vilja hos alla länder att hitta lösningen. Där tycker jag att kravet på enhällighet visar sig effektiviserande. Det tvingar alla att vara konstruktiva. Man kommer nämligen inte i mål förrän man är överens. När det gäller frågan om gränskontroller och passfrihet i Europa är det inte så konstigt att Birger Hagård upplever att det fortfarande är väldigt många passkontroller i Europa. Det beror ju på att vi icke har genomfört den fria rörligheten av personer. Det är därför så angeläget att gå vidare med Schengensamarbetet för att människor äntligen skall uppleva att vi faktiskt lever i en gemenskap i Europa. Men enligt de planer som vi har när det gäller Schengensamarbetet kommer det att vara i praktisk funktion 1999. Det är den arbetsplan som nu föreligger. Det är först då som Birger Hagård kommer att ha glädjen av att kunna passera gränser utan att behöva visa upp sitt pass. Vad finns det då för risker när det gäller diskussionerna kring Schengensamarbetet och integreringen av detta? Jag är en försiktig general härvidlag och vill inte ta ut någonting i förskott. Mot bakgrund av att det naturligtvis ändå finns en problematik i att införliva länder som inte är medlemmar i EU i ett EU samarbete, tror jag inte att man skall underskatta svårigheterna. Men samtidigt vill jag inte heller underskatta den vilja som finns på alla håll att finna en lösning för detta. Samma sak gäller de interna problem som Danmark har. Men jag är inte beredd att utgå från att det blir lätt att finna lösningarna. Men jag utgår från att viljan att finna dem är stor. Jag hoppas att förmågan motsvarar viljan.
Fru talman! Strävan med det nya fördraget är ju att det skall bli mer effektivt, och det är ju samma sak som att vi går mot ökad överstatlighet. Förutsättningarna i det nya fördraget ändrar ju de gamla utgångspunkterna. Vi har nu regeringens proposition och Europolkonventionen att ta ställning till. Motioner skall väckas innan regeringskonferensen har fattat sitt beslut. Anser då inte justitieministern att det är väsentligt att påverka det mellanstatliga samarbetet, t.ex. inom Europolkonventionen? Kan vi i det läget acceptera konventionen innan den nya fördragstexten är färdig? När det gäller rambeslut handlar det ju också om, som vi ser det, vår egen regeringsform 10:2, att regeringen får ingå vissa internationella överenskommelser endast med riksdagens godkännande. Även om tredje pelaren fortsättningsvis skall vara av mellanstatlig natur kan förslagen sägas innebära, om än inte ett formellt överförande av beslutskompetens så åtminstone en förskjutning av kompetens från riksdagen i riktning mot EU. Jag har förstått av många artiklar att frågan är öppen. Innebär detta att den nya fördragstexten kommer att kräva svensk grundlagsändring?
Fru talman! Ja, Kia Andreasson har rätt så till vida att de förändringar som föreslås när det gäller samarbetet i den nuvarande tredje pelaren innebär en ökad överstatlighet, men bara när man flyttar över samarbetet från tredje till första pelaren. Det är icke fråga om någon form av överstatlighet i det som blir kvar i tredje pelaren. Även om det som nu föreslås genomförs, är tredje pelaren fortfarande helt och hållet ett samarbete mellan självständiga länder. Eftersom rambesluten fordrar nationella genomförandeåtgärder är det enligt regeringsformens mening inte fråga om någon normgivning som överlämnas. Genomförs det som nu föreligger i förslaget till fördragstext innebär det inte några behov av några som helst grundlagsändringar, för den grundläggande rättsliga karaktären har icke förändrats inom tredje pelaren. När det gäller Europolkonventionen invänder jag absolut mot Kia Andreassons synsätt. Det som Sveriges riksdag skall ta ställning till är en konvention som vi har träffat överenskommelse om, och det är bara den som riksdagen skall ta ställning till. Det finns ingen anledning att förhindra genomförandet av denna konvention mot bakgrund av att det samtidigt pågår en utveckling av de ämnesområden som konventionen omfattar. Till den frågan återkommer vi därefter.
Fru talman! Det blir ändå en viss överstatlighet när vi har skrivit på konventionen, därför att vissa beslut skall fattas med kvalificerad majoritet. Det innebär mer inflytande för kommissionen, mer inflytande för Europaparlamentet och mer inflytande för EG-domstolen. I konventionen stadfästs att vi skall inrätta en polismyndighet i Europa. De nya förslagen kommer ju att få stor betydelse och tangera varandra. Jag förstår inte hur man kan reda ut detta. I och med att vi har inrättat denna myndighet kommer de nya förslagen att få betydelse för den nya myndigheten. Dessa förslag är mycket mer långtgående än de som skrivs i dag.
Fru talman! Jag skulle vilja erinra Kia Andreasson om vad internationellt samarbete över huvud taget innebär. Vi har under årtionden i Sverige eftersträvat ett alltmer utvecklat internationellt samarbete. Det har inneburit att vi har tagit ställning till att uppdra åt internationella organ av olika slag att fatta beslut och agera, bl.a. för vår räkning. Har Kia Andreasson uppfattat det som att vi har infört överstatlighet när vi på ett aktivt sätt har medverkat i FN, i FN:s olika organ och i europeiska organ? Det samarbete som vi har av mellanstatlig karaktär inom ramen för tredje pelaren inom EU är icke av något annat slag än det traditionella internationella samarbete som vi i Sverige har varit så oerhört måna om. Aldrig hörde jag då någon tala om något slags överstatlighet som man uppfattade negativt. Ni såg bara positiva effekter av att få internationella institutioner och organ som kunde agera för att utveckla samhället globalt och samarbetet mellan olika länder. Detta är en exakt fortsättning på den typen av synsätt som vi har haft i Sverige.

Fru talman! I utrikesutskottets betänkande om nordiskt samarbete behandlas dels regeringens skrivelse Nordiskt samarbete 1996, dels Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996. Jag skall koncentrera mig på den senare berättelsen som redogör för det parlamentariska samarbetet. Nordiska rådet har sedan januari 1996 en ny inriktning, ett förändrat arbetssätt och en ny organisation. Ett och ett halvt års erfarenhet av arbetet enligt denna nya ordning visar att det behövs större förändringar för att det skall bli det dynamiska, aktuella och slagkraftiga nordiska råd som det genomförda reformarbetet var avsett att leda till. En förutsättning för att det nordiska samarbetet skall lyckas är att det förankras bättre än i dag i de nationella parlamenten och att intresset för de nordiska frågorna delas av en större krets parlamentariker än de 87 som i dag ingår i Nordiska rådet. Det måste ständigt finnas en beredskap att ompröva, effektivisera och anpassa det nordiska samarbetets innehåll och former inom en vidare europeisk ram. Vi moderater vill ge det nordiska samarbetet en helt ny dimension. Vi vill att man arbetar på ett helt nytt sätt. Nordiska rådet bör enligt närhetsprincipen enbart syssla med det som är relevant för det nordiska samarbetet. Många Europafrågor, både i närområdet och inom EU, liksom många nationella frågor har en nordisk dimension. Därför bör de flesta nationella parlamentariker och EU-parlamentariker från de nordiska länderna involveras. Vi vill skapa ett "Nordens politiska torg" där ledande parlamentariker och regeringsledamöter under några dagar varje år samlas till en bred diskussion om centrala frågor för Norden. Europafrågorna har en självklar plats på Nordiska rådets agenda, och Europautskottets uppgift är t.ex. att samverka i frågor av betydelse inom EU och EES. Där kan de nordiska länderna agera utifrån en grundläggande värdegemenskap och sammanfallande intressen. Vi anser därför att det är naturligt att även EU-parlamentarikerna ges en möjlighet att ingå som valda ledamöter i de nationella delegationerna. Vi vill skapa ett samarbetsorgan för riksdagsledamöter. Vi anser att Nordiska rådet skall främja ett kontinuerligt samarbete mellan de nationella parlamenten. Det kan ske genom att de traditionella utskotten i de olika nordiska parlamenten samarbetar med varandra. Ordförandelandets utskott utövar då ett aktivt ledarskap och ansvarar för den politiska agendan. Ett år har t.ex. det svenska socialutskottet ansvar för att aktualisera frågor och sammankalla till möten med motsvarande utskott i de andra länderna. Initiativen tas i de nationella utskotten, och frågorna bereds av dessa gemensamt. Förslag lämnas till rådets styrelse för beslut i Nordiska rådet. Ordförandelandets utskottskansli har det administrativa ansvaret för samarbetet inom sitt område under ett år. Vi vill, fru talman, skapa ett närmare samarbete med parlamentariker från de baltiska länderna, och vi anser därför att parlamentariker från de baltiska länderna regelbundet bör inbjudas dels till Nordiska rådets session, dels till relevanta utskottsmöten för att stärka samarbetet mellan Norden och de baltiska staterna. Vid behov kan en del av den årliga sessionen av Nordiska rådet ägnas åt en särskild baltisk samarbetssession, men de baltiska parlamentarikerna skall vara välkomna att delta under hela mötet. Utskotten avgör själva om baltisk närvaro är önskvärd vid ett visst sammanträde. Fru talman! Jag har med detta förmedlat den vision som vi moderater har om ett framtida nordiskt samarbete, ett samarbete som kan bli en angelägenhet för alla parlamentariker och inte enbart för vissa särskilt utvalda. För att detta skall ske och kunna bli verklighet måste vi handla nu, inte bara tala om det. Utrikesutskottet har positivt besvarat flera av våra förslag men avstyrkt möjligheten att nominera de nationella EU-parlamentarikerna som ledamöter även till Nordiska rådet. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1 och i övrigt bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Regeringens skrivelse om nordiskt samarbete ger ett återhållsamt intryck, och det bestående blir då att det nordiska samarbetet inte prioriteras från svensk sida. Budgeten för Nordiska rådet har ju också bantats. Miljöpartiet anser, fru talman, att man i stället skall stärka det nordiska samarbetet. I Norden bor i storleksordningen 24 miljoner människor, och Norden är en i många avseenden unik region. Norden skulle kunna bli en ekologisk och humanistisk modellregion, som vågar vara steget före och medverka till att skjuta fram sina positioner inom dessa områden. Norden har unika förutsättningar för detta. Den nordiska sociala modellen har i ett historiskt avgörande skede växt fram genom att olika folkrörelser gemensamt vävt en väv där humanism, rättvisa och social rättfärdighet varit bärande delar. Dessutom har vi som region stora energitillgångar, som utbyggd vattenkraft och biobränsle, stora naturresurser med mer jord per capita än de flesta regioner, förhållandevis god ekonomi, ett ännu fungerande näringsliv och en förhållandevis effektiv offentlig sektor, som tyvärr skärs ner en del nu. Norden utgör därmed en av de få regioner som har goda förutsättningar att fungera som förebild för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Norden bör därför inför internationella fora vara drivande i miljöfrågor och också skynda på genomdrivandet av miljöbeslut. I Miljöpartiet har vi lagt fram medlemsförslag om att 10 % av skogsarealen skall bevaras, något som tyvärr stötte på patrull. Fortfarande är skyddet för våra skogar dåligt i Norden. Att följa FN:s konvention från Riokonferensen och klimatkonventionen är viktigt. Detta bör påpekas speciellt i dag, då det är världsmiljödagen. Miljöfrågorna och satsningar på en hållbar utveckling måste prioriteras i Nordiska rådet. Att man nu har börjat fokusera miljösituationen i Östersjön är bra. Detta hav är hårt utsatt av miljöförstöring, och det brådskar verkligen med att utföra de miljöräddande beslut som fattas. Miljösituationen har grundligt analyserats, och det är viktigt att det arbete som nu bedrivs följs upp med handling i den takt som nöden verkligen kräver. Fru talman! Att de s.k. hot spots, problemområden som har pekats ut, åtgärdas skriver utskottet om. Att då åtgärdspaket och miljösamarbete intensifieras i revideringen av åtgärdsprogrammet för Östersjön är betydelsefullt. Fru talman! Ett nordiskt energisamarbete är också lika viktigt. Att bygga in sig i en ny stor satsning på fossila bränslen genom en nordisk gasledning för naturgas är ohållbart. Nej, vill man gå in i det ekologiskt bärkraftiga samhället skall resurser satsas på bioenergi, energieffektivitet, sol och vind och energibärare som t.ex. vätgas. Fru talman! Miljöpartiet tycker att det kulturella samarbetet inom Norden är mycket viktigt att fortsätta med. Att intresset har minskat för kultursamarbetet visar den omfattande nedläggningen av de nordiska institutionerna, där kultursamarbetet har bedrivits. Att finna nya former för kultursamarbetet är nu angeläget. Det kan t.ex. handla om att värna om nordiska program inom TV. Nordiska filmer skall kunna visas i alla länder i Norden, och för att värna om nordisk kultur bör det ges förutsättningar för visning. Fru talman! Att Nordiska rådet nu har nya arbetsformer med tre ämnesområden, Norden, närområdet och Norden och Europa, ger det nordiska samarbetet nya möjligheter. Det nordiska samarbetet bör därför förstärkas och då inte minst med de länder som inte ingår i EU. Att tre nordiska länder ingår i EU har förskjutit intresset i Sverige, Danmark och Finland från det nordiska samarbetet, och därför måste Island, Norge, Färöarna och Grönland länkas fastare till dessa tre länder. En viktig del i detta är som Miljöpartiet ser det att införa direktval till Nordiska rådet. Direktval skulle öka intresset för Nordiska rådet. Direktval bygger på demokrati och att folket kan vara med och påverka. Det är åtta år sedan frågan om direktval diskuterades, och Miljöpartiet tycker att denna fråga på nytt kan tas upp i debatten. Visserligen är Nordiska rådet ett rådgivande organ, men ett direktval borde ge en större styrka åt rådet och större förståelse för den nordiska gemenskapen. Fru talman! Miljöpartiet anser inte att Norden skall bli medlem i Schengen. När Sverige förhandlade om EU-medlemskapet missade man att ansöka om passfrihet i Norden. Sedan försökte man få in detta i Schengenavtalet. Nu när delar av Schengenavtalet skall in i EGC-avtalet råder det åter osäkerhet om vad som kommer hända med den nordiska passfriheten. En konsekvensanalys av vad medlemskap i Schengen kommer att innebära för de nordiska länderna och för de nordiska utskotten i Nordiska rådet bör göras innan beslut fattas. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till Miljöpartiets reservation nr 2 i betänkandet och avsluta med att säga att vi i det nordiska samarbetet bör ta vara på den miljömedvetenhet och känsla för naturen som under generationer har blivit en del av det nordiska kulturella arvet, så att kunskapen om de ekologiska sammanhangen kan ligga till grund för politiska beslut.

Fru talman! Det nordiska samarbetet är en självklar del av vårt samhällsliv och har bidragit till att göra norra Europa till en av de fredligaste delarna i världen. Samarbetet har en djup folklig förankring, som ger det en unik legitimitet. När Nordiska rådet bildades 1952 var det bl.a. resultatet av ett stort engagemang från breda folkliga organisationer. För oss nordbor är vänskapen och känslan av samhörighet starkare än de särdrag som också kännetecknar oss. Den historiska och kulturella samhörigheten förstärks av den geografiska närheten. Vi har en språklig gemenskap och ett likartat sätt att tänka och resonera, allt detta som ofta benämns "den nordiska identiteten". De nordiska länderna har i ett nära samarbete och utan inslag av överstatlighet kunnat utnyttja varandras erfarenheter och utvecklas till moderna välfärdsstater. Det finns mycket i de nordiska samhällena och traditionerna som vi kan bidra med i Europa och i världen. Hit hör - för att nämna de kanske väsentligaste områdena - vår öppna demokrati, med ett starkt decentraliserat lokalt beslutsfattande och offentlig insyn i beslutsprocesser och myndighetsutövning, våra starka offentliga trygghetssystem, de starka folkrörelserna, det starka miljöengagemanget bland människorna, jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och i politiken och respekten för den fria förhandlingsrätten på arbetsmarknaden. Det nordiska samarbetet har även i framtiden en viktig funktion att fylla och bör vidareföras och fördjupas på det sätt som bäst tjänar de nordiska folkens intressen. Ett väl fungerande nordiskt samarbete stärker den nordiska identiteten och ger Norden en viktig roll såväl i den europeiska gemenskapen som i världssamfundet. De senaste åren har det nordiska samarbetet starkt präglats av ett reformarbete som inneburit en ny inriktning på verksamheten med nya arbetsformer och en ny organisation. I det nu aktuella betänkandet behandlas berättelsen från Nordiska rådets svenska delegation och regeringens skrivelse om nordiskt samarbete. Ett flertal motioner har lämnats. Det tycker jag visar att det finns ett stort intresse bland kollegerna för de nordiska frågorna. I motionerna tas upp och redovisas en rad olika idéer och tankar om hur det nordiska samarbetet skall kunna utvecklas. En del motioner berör organisatoriska frågor. Utrikesutskottets behandling av skrivelserna och motionerna har visat att det finns en bred samsyn om det nordiska samarbetet. Därför har alla motionsyrkanden utom två kunnat besvaras av utskottet. Efter de reformer som det beslutades om under 1995 är nu det nordiska samarbetet inriktat på tre huvudområden. Det handlar först om samarbetet inom Norden som bygger på den värdegemenskap som finns mellan de nordiska folken och som får sitt främsta uttryck i kulturell och språklig gemenskap och en likartad syn på demokrati och grundläggande sociala rättigheter. Hit hör också samverkan kring samhällsuppgifter, där samnordiska lösningar ger fördelar och ett mervärde framför nationella arrangemang eller bredare internationella lösningar. Nordenutskottet i Nordiska rådets arbetsområde täcker i princip alla delar av de traditionella samarbetsområden som Nordiska rådet hittills har arbetat med. Man har i utskottet prioriterat i sitt arbete presentation av nordisk kultur i utlandet, den nordiska välfärdsmodellen, narkotikapolitik, nordisk barn och ungdomsplan och nysatsning på kulturområdet. Det andra området handlar om Norden och Europa. Det gäller samverkan i frågor som är betydelsefulla för arbetet inom EU och EES, där de nordiska länderna har en värdegemenskap och sammanfallande intressen. Inom Europautskottet har EU-frågor och den pågående regeringskonferensen varit de huvudsakliga arbetsområdena. Utskottet har dessutom behandlat frågor som gällt en nordisk sysselsättningsstrategi och åtgärder mot arbetslösheten. Det tredje samarbetsområdet handlar om Norden och dess närområden. Här gäller det att samverka till förmån för utvecklingen i Nordens närområde och Östersjöregionen, Barentsområdet och Arktis. Det handlar om att lämna bidrag till stabilitet och demokrati i regionen och till en utveckling i harmoni med miljöhänsyn och urbefolkningarnas intressen. Närområdesutskottet i Nordiska rådet har som sina målsättningar framhållit att man vill främja demokrati, mänskliga rättigheter, social trygghet och fungerande marknadsekonomi samt verka för lösningar på miljöproblemen i Östersjöregionen och Arktis. Av skrivelserna och även motionerna framgår tydligt hur mycket som händer inom det nordiska samarbetet. Det omfattande politiska utbyte som sker betyder oerhört mycket för att skapa en nordisk identitet och en stark intressegemenskap. Det är angeläget att slå vakt om detta samarbete. Också i framtiden kommer det att finnas ett stort behov av nordisk samverkan. I reservation 1 föreslår moderaterna, som vi hörde, att även EU-parlamentariker skall kunna ingå som valda ledamöter i den nationella delegationen. Utskottet vill inte tillstyrka detta utan hänvisar till den nya rådsorganisationen, som har öppnat för nya mötesformer, t.ex. temamöten, där också andra än rådsmedlemmar och regeringsrepresentanter kan delta. Ett antal sådana temamöten har genomförts där också Europaparlamentarikerna har varit inbjudna och deltagit. Europautskottet har till särskild uppgift att samverka i frågor av betydelse för de nordiska ländernas arbete inom EU och EES. I utskottet finns en naturlig koppling mellan Norden och EU och inte minst kopplingar till EU-parlamentet. I reservation 2 vill Miljöpartiet att det skall hållas direktval till Nordiska rådet. Den här frågan har som vi hörde tidigare varit uppe till behandling och då avvisats med hänvisning till att en direkt anknytning till respektive lands parlament är en stor tillgång i det nordiska samarbetet. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka och beakta att Nordiska rådet är ett rådgivande organ som inte har någon formell beslutsrätt. Jag yrkar således avslag på reservationerna och bifall till utskottet hemställan.

Fru talman! Moderaterna gör detta med EU parlamentarikerna till en stor fråga. Jag har litet svårt att förstå det av den anledningen att den nya ordningen innebär att vi bjuder in dem till alla slags arrangemang. Hela den nya strukturen av Nordiska rådets arbete går ut på att vidga kretsen från enbart ledamöterna till att omfatta även andra. Jag har inte upplevt några problem med att få dessa kontakter. Dessutom som jag påpekade har vi Europautskottet som har till särskild uppgift att hantera frågor som har med Norden, ett nordiskt intresse i EU och EES-arbetet att göra. Vi har en ny organisation. Jag uppskattar mycket de idéer som förs fram i den moderata motionen. Det är ett uttryck för intresse, men jag tror att vi skall låta den nya ordningen sätta sig innan vi går vidare och börjar hantera de tankar som ni för fram. Dessutom är det så att inom ramen för Nordiska rådets arbete kan t.ex. utskotten själva ta olika initiativ. När det gäller kritiken mot att samarbetsministern inte är här just nu vill jag bara upplysa att hon just nu sitter och föredrar ärenden för EU-nämnden, eftersom det snart är mininsterrådsmöte. Det är svårt för henne att vara på två ställen samtidigt. Men det hindrar inte att vi kan bjuda in henne till delegationen för att diskutera vilken inriktning som man vill ge det kommande ordförandeskapet.

Fru talman! Det är bara att beklaga att EU nämnden har sammanträde just när nordiskt samarbete diskuteras i kammaren. Det är i så fall en väldigt dålig planering. Jag trodde att man undvek att hålla sammanträden i de olika utskotten under kammarens plenitid. Jag måste allvarligt be talmannen att vid tillfälle ta upp detta. Jag tycker inte att det är tillständigt. Javisst kan EU-parlamentarikerna vara med. De kan delta i de konferenser som vi anordnar, och de är också med på dem. Men det är en väldig skillnad på det och på att kunna delta i beslutsfattandet i de olika utskotten och vid Nordiska rådets sessioner. På det sättet skulle vi få en mycket tydligare röst i Europaparlamentet, och vi vill ju tydliggöra de nordiska frågorna också i Europaparlamentet.
Fru talman! Vårt ärende här i kammaren i dag om nordiska frågor var utsatt till kl. 9.00. Hade den planen följts, hade ju samarbetsministern kunnat vara här. Men nu blev det ändringar av olika skäl. Det är förklaringen till att det blev som det blev. Men bjud in samarbetsministern till delegationen och prata igenom de frågor som Inger Koch tog upp! Jag instämmer gärna i det som Inger Koch säger om behovet av att få ut de nordiska aspekterna i Europasamarbetet. Där är vi inte osams. Men när det gäller att EU-parlamentariker skall ingå i delegationen har vi helt enkelt olika uppfattning. Vi tycker att frågan kan lösas på annat sätt, inte minst genom den nya organisationen som möjliggör en bredare kontakt utåt, inte bara mot EU-parlamentet utan också mot alla instanser i Europasamarbetet.

Fru talman! Framgångarna och intresset för Nordiska rådet har ju varierat. Vi i Miljöpartiet anser att direktval till Nordiska rådet skulle öka intresset för nordiska frågor. Det skulle samtidigt innebära större demokrati och att folk får vara med och bestämma. Det är fyra länder som inte är med i EU. Innan Sveriges EU-inträde var vi rädda för att intresset skulle förskjutas från det nordiska samarbetet mot EU, vilket också har skett. Därför är det ännu viktigare med direktval. Det skulle öka tyngden och statusen för Nordiska rådet och de nordiska frågorna. Jag vill fråga Nils T Svensson vad han anser om detta. Han har ju avvisat tanken och utskottet har avstyrkt det förslaget, men vi tycker fortfarande att detta är en viktig fråga.
Fru talman! Frågan om direktval har ju prövats ett antal gånger. Nu är det ett antal år sedan som den senast var uppe till diskussion. Nordiska rådets karaktär av rådgivande organ är ett tillräckligt argument för att avvisa tanken på direktval av delegater. Dessutom är vår erfarenhet av val inte den allra bästa, om jag skall vara uppriktig. Vid valet till Europaparlamentet var ju inte intresset och engagemanget så stort. Det är kanske bättre att hålla sig till den ordning som vi har, nämligen att delegationen utses av riksdagen.
Fru talman! Jag faller inte för de argumenten. Om den folkliga förankringen stärks skulle den nordiska regionen kunna utvecklas till ett eget centrum i stället för att vi skall ligga i utkanten av regionen som har varit aktuellt för Sveriges del. Då blir vi som ett Med direktval skulle de nordiska frågorna upplevas som mer angelägna samtidigt som det nordiska samarbetet skulle kunna öka.
Fru talman! Man kan skapa folklig förankring på annat sätt än genom att ha en direktvald delegation. Vi tar ju nu nya initiativ för att bredda kontaktytorna också gentemot organisationerna. Där behövs det göras mer för att placera de nordiska frågorna och det nordiska samarbetet litet mer i fokus. Men jag har ändå ett intryck av att vi har tagit initiativ som går i rätt riktning. Dessutom ger den nya organisationen, det nya sättet att arbeta och den nya strukturen på utskottsarbetet i Nordiska rådet förutsättningar för många fler initiativ i den riktning som man efterlyser här. Det skapar en bättre folklig förankring av vårt arbete och den nordiska identiteten.

Fru talman! "Det nordiska samarbetet bygger på genuin värdegemenskap mellan fem länder och tre självstyrande områden i Norden. Nordiskt samarbete bedrivs på många nivåer mellan parlament, regeringar, myndigheter, organisationer och företag. Den djupa folkliga förankringen ger detta samarbete en unik legitimitet och är en tradition att bygga på." Detta citat är hämtat från sammanfattningen i regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet. Jag tror mig våga påstå att det råder politiska enighet om denna formulering. Det är klart att det är lockande att föra in debatten på vidare spår. Hur gör man för att denna legitimitet skall få tyngd i det politiska arbetet? Jag tror att det är viktigt att inte överargumentera det nordiska samarbetets organisation. Samtidigt är det viktigt att inte underminera dess politiska potens. Vad förutsätter detta? Jo, det förutsätter naturligtvis ett samarbete i ett organ som omfattar både parlamentariker och regeringar. Det förutsätter också att inte minst regeringar som verkställande organ prioriterar detta samarbete politiskt, att man prioriterar det högre än vad man gör i dag. Det handlar inte bara om pengar och resurser till den gemensamma nordiska budgeten - den är ju mycket begränsad jämfört med mycket annat - utan det handlar om att man är villig att i det nordiska sammanhanget lyfta in frågor som har nordisk betydelse. Ett praktiskt, konkret och aktuellt exempel är De nordiska statsministrarna har tillsammans deklarerat att den nordiska passunionen är det som är det övergripande och viktiga i Schengenfrågan. Och jag förutsätter att det beskedet gäller alltfort, trots den situation som nu har börjat att utvecklas i Danmark där man inte riktigt vet hur man skall hantera frågan om ifall det område utanför EU som behandlas i Schengen skall läggas in i EU-samarbetet och göras till en del av det överstatliga. Det är då som det nordiska samarbetet testas. Finns det en vilja hos regeringarna att föra den diskussionen i det nordiska sammanhanget, eller inte? Det har funnits, det vet alla som har haft med detta att göra, en betydande rädsla för att "blocka" i förhållande till Europa, dvs. att nordiska länder sluter sig samman, med eller utan EU-medlemskap, och driver sin politik i det europeiska sammanhanget. Detta är en grundläggande och viktig fråga. Samma frågeställning uppstår på det säkerhetspolitiska området. Det finns inte någon rädsla för att umgås i det nordiska sammanhanget, för att diskutera de säkerhetspolitiska frågorna. Samtidigt har man sina positioner och sina förhållningssätt till detta säkerhetspolitiska sammanhang, en del som NATO Det får inte finnas någon rädsla för att använda Norden som ett viktigt politiskt forum. Alla parlamentariker som har någon erfarenhet vet att intresset för en parlamentarisk församling ofta hänger samman med om viktiga frågor behandlas där eller ej. Regeringarna måste ta huvudansvaret för att så sker och markera att det nordiska forumet har denna betydelse. Jag tror att detta är mycket viktigare än alla organisatoriska förändringar i världen som vi kan åstadkomma, i vart fall så länge de organisatoriska förändringarna håller sig inom ramen för mellanstatligt samarbete med konsensus som princip. Det är ingen som har krävt att vi skulle göra Norden till något överstatligt, tror jag i alla fall. Låt mig om regeringens skrivelse först bara säga att det här är första gången som en sådan skrivelse har lämnats till riksdagen. Det tycker jag är viktigt. Som ordförande för Nordiska rådets svenska delegation vill jag gärna framföra ett tack för att de önskemål som under lång tid har framförts nu har uppfyllts. Det är utmärkt. Det hade känts ännu bättre att framföra tacket om nordiska samarbetsministern hade haft möjlighet att medverka här. Låt mig också ta upp någon sakfråga som är viktig. Mycket har nämnts här. Jag tycker att länderna i Norden har ett utmärkt tillfälle att tillsammans vara en drivande kraft i det nordeuropeiska samarbetet. Om det sedan gäller närområdet, norrut eller söderut spelar ingen roll. Det är i Norden kraften kan skapas genom att vi tillsammans mobiliserar resurser och visar att vi tillsammans är en kraft. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att vi har för litet pengar för att informera om det nordiska samarbetet. Det är viktigt att man lyssnar på det. Jag väckte av det skälet en motion med denna innebörd. Nu kommer man att besluta om ekonomisk-politiska riktlinjer och budgetriktlinjer inom de närmaste dagarna, men när den här frågan kommer upp som anslag till hösten utgår jag från att regeringen prioriterar detta. Det är desto angelägnare som det tycks finnas obegränsat med pengar när det gäller information om de gemensamma europeiska angelägenheterna. Jag tycker att utrikesutskottet har missförstått detta i sitt betänkande när man säger att anledningen till att vi inte kan satsa på information om det nordiska samarbetet i Sverige är att vi har fått minskade anslag för det nordiska samarbetet i Norden. Det är tvärtom. Det är då det krävs mer här. Dessutom krävs det mer pengar till det nordiska samarbetet som sådant.

Fru talman! Jag vill helt kort fråga Olof Johansson hur Olof Johansson ställer sig till det som jag tog upp i mitt anförande, en utbyggd nordisk gasledning. Jag undrar hur Centerpartiet ställer sig till detta. I de senaste energimotionerna har Centerpartiet sagt att man skulle kunna bygga upp ett gasnät nu och sedan gå över till biogas i det nätet. Jag vill höra hur Olof Johansson ställer sig just när det gäller den nordiska utbyggnaden.
Fru talman! Det var bra att den frågan kom upp. Den är mycket enkel nämligen. Jag skulle kunna besvara den med en motfråga.

Det är den första frågan man måste besvara. Kan Sverige i alla lägen säga: Nej, vi bryr oss inte om att Norge ligger där och att Finland ligger där och att Sverige med sitt territorium ligger emellan. Vi bryr oss inte om det. Det geopolitiska spelar ingen roll, dvs. vi bortser från verkligheten. Kan Barbro Johansson i alla lägen säga: Nej, vi bryr oss inte om det. Även om det finns nordiska grannar som tycker att det här är viktigt bryr vi oss inte om det. Vi prioriterar på ett annat sätt, inte närområdet och inte det nordiska samarbetet. Det är mina motfrågor. Vi driver inte tillkomsten av en naturgasledning genom Sverige. Men vi är tillräckligt realistiska för att inse att det kan bli både ett europeiskt och ett nordiskt projekt. Är syftet tillräckligt gott kan man inte som miljöpartist säga nej och bara blunda.
Fru talman! Jag kan då tolka Olof Johanssons svar som att man säger ja till ett naturgasnät. Man har alltså glidit från sin tidigare synpunkt på att satsa 10 miljarder kronor på ett naturgasverk. Man tänker sig att övergångsvis kunna använda det för biogas, men det går ju inte. Ett biogaskraftverk hoppas man ju så småningom skall vara närproducerande och inte behöva de här ledningarna. Jag tycker inte att motfrågan är riktigt relevant. Jag kan inte tänka mig att vi skall gå in i en ny storskalig satsning på fossileldade bränslen. Med utgångspunkt i det FN-konventionen och Agenda 21 säger tycker jag det är fel. Jag hoppas att jag kan få ett riktigt klart svar av Centern, som också är ett miljöparti, eller hur? Vad säger Olof Johansson om detta? Säger Centern ja till naturgasledning genom Sverige eller inte?
Fru talman! Med Barbro Johanssons sätt att resonera innebär hennes eget svar ett ja till en femte kärnkraftsreaktor, ett ja till fortsatt oljeskifferanvändning i Jag har inte sagt ja till en naturgasledning. Jag säger bara: Bortse inte från realiteter! Detta är inte ett svenskt projekt och kommer aldrig att bli det. Det är min poäng. Blir det av är det ett internationellt projekt där krav ställs från Norge och Finland på baltiska vänner, från EU. Det här är inne i EU-svängen också, som bekant för dem som följer de här frågorna. Man kräver klarläggande av detta och satsar pengar på att klara ut hur ledningarna skall se ut. Det handlar inte bara om elledningar runt och över Östersjön, det handlar också om naturgasledningar. Så, Barbro Johansson, varför inte se verkligheten som den är och erkänna att det handlar om de slutliga, samlade miljömässiga effekterna? Det är det jag står för. Jag vill bli av med det värsta som vi har i norra Europa: Narvas oljeskifferbrytning och Ignalina. Jag vill stoppa kärnkraftsutvecklingen i Finland. För det får man betala ett pris ibland. Därför utesluter jag inte detta, men jag vill inte driva frågan. Jag hoppas att de här sakerna kan klaras ändå. Så nyanserad bör man kunna vara i en politisk debatt att man klarar ut de sammanhangen.

Fru talman! Det finns en genomgående linje i det material som ligger som underlag för den här debatten. Den finns i skrivelsen, i redogörelsen, i motionerna och också i diskussionen. Det är ett resonemang kring hur vi skall förhålla oss till, och utnyttja, den reform som vi är mitt uppe i. Jag vill gärna påminna om att reformens syfte var att få till stånd en diskussion och att få fram de politiskt relevanta frågorna. Syftet var också att stärka det nordiska systemet i rollen som opinionsbildare och att kunna sätta trender för den politiska utvecklingen. Lika viktigt är att slå fast att det här omfattade både parlamentarikersidan och ministersidan. Nu behandlar vi för första gången en regeringsskrivelse. Jag är lika glad för den som Olof Johansson, och jag delar hans resonemang kring att regeringarna har en utomordentligt viktig roll att spela här. Det gäller att se till att vi på parlamentarikersidan får ett bra underlag för att just resonera kring de politiskt relevanta, intressanta, sakerna. Då kan man väcka tanken, och det är en lämplighetsfråga, på hur en regeringsskrivelse i det här avseendet skall behandlas. Jag tror att det är värt att fundera på om den inte skulle ha kunnat remitterats till Nordiska rådets svenska delegation. Jag utesluter inte att man då hade kunnat få ett spännande inspel när det gäller just parlamentarikersidans syn på hur regeringssidan fungerar. Jag utesluter inte att vi hade kunnat bli fullständigt eniga kring ett resonemang där vi hade frågat oss: Varför avstår ministersidan från att göra sin del i reformen? Varför avstår ministersidan från att i budgetprocessen följa Helsingforsavtalet och andra utställda löften? Varför agerar man så att man i det löpande arbetet i praktiken negligerar parlamentarikersidans legitima intresse av att få information? Jag utesluter som sagt inte att vi hade kunnat ge ett sådant svar i full enighet från den svenska delegationen som ett underlag för den här debatten. Helsingforsavtalet spelar en oerhört central roll. Då är det klart spännande att granska och se om reservanternas förslag stämmer med Helsingforsavtalet. Går de att genomföra inom ramen för de statuter som finns skrivna i Helsingforsavtalet? Det kan man direkt konstatera att de inte gör. Då blir det intressant att analysera läget ytterligare. Varför lägger man från Moderaternas och Miljöpartiets sida fram den typen av reservationer i Sveriges riksdag? I dessa reservationer blockeras effektivt i de nordiska sammanhangen t.o.m. en analys av om det är något som brister i Jag skulle vilja rekommendera företrädarna för Moderaterna och Miljöpartiet att man, när man nästa gång möter frågan om analys av Helsingforsavtalets kvalitet och innehåll, inte blockerar analysen. Jag tror att den är nödvändig att göra. Inger Koch håller ett engagerat anförande. Jag kan bara konstatera att det reses många spännande ting i det sammanhanget, och också så klart i det bakomliggande materialet. Men i många stycken handlar det om frågor som har prövats i reformprocessen, och reformprocessen bedrevs ju utifrån konsensusprincipen. Nu säger Inger Koch att exempelvis Island ställer upp på den här förändringen. Men när det till vissa delar var fråga om samma saker i reformprocessen, så fanns inte det stödet. Det är skälet till att man inte förde fram det här som förslag. Fru talman! Jag tillhör dem som, precis som många andra har sagt, tycker att den nordiska arenan är en oerhört viktig mötesplats. Det finns i olika avseenden en oerhört stor potential att ta till vara här. Mycket finns det möjligheter till genom de nya mötesformerna och den stora flexibilitet som har byggts in i systemet för att kunna få fram de politiskt relevanta åtgärderna. Hindren för det här är, som har antytts, egentligen bara vi själva. Vi måste nu klart gå vidare. Vi får se till att driva på ministrarna så att de gör sin del i reformprocessen, och vi måste snabbt på vår sida utveckla ledningsfunktioner. Det är bara att konstatera att utan en stabil och fungerande ledning, kommer verksamheten att hamna i olika spår som inte är samordnade. Jag utgår, fru talman, från att de som nu är reservanter och vill ta ett jättestort hopp i förändringsstegen, kan medverka till att vi i nordiska sammanhang skall kunna ta de, egentligen rätt små, steg som är nödvändiga för att det nordiska samarbetet skall bli ännu bättre. Det skulle vara till gagn för de nordiska invånarna.
Fru talman! Jag tycker att det är spännande att vi i dag får en nordisk debatt. Det är ju det vi har efterlyst. Vi kan bara beklaga att det inte är fler här. Men vi har ändå fått en bra nordisk debatt. Det tycker jag att vi skall anteckna i protokollet som positivt. Vi gör vad vi kan från moderat håll för att i Nordiska rådets politiska sammanhang förändra även i Helsingforsavtalet. Men som Per Olof Håkansson vet, är det kanske inte alltid så lätt att även få de andra ländernas medlemmar med sig. Vi gör vad vi kan också i den konservativa gruppen. Vi förtröttas inte här. Att vi väljer att i dag även involvera utrikesutskottet i det här, beror ju på att man, för att få den organisation som vi föreslår för att nå det vi vill, måste se en annan roll för de nationella utskotten. Det kan bara Sveriges riksdag bestämma. Det kan vi bara besluta om här.

Fru talman! I det här betänkandet ges en bred provkarta på praktiskt nordiskt samarbete, men också på önskemål och förbättringar som känns angelägna. Utöver rådsrapporten och regeringens skrivelse, finns det sex motioner, varav tre från Folkpartiet. Det ger anledning, fru talman, att ha några principiella synpunkter på nordiskt samarbete eftersom det är så unikt i sin längd, sitt innehåll och sina förutsättningar. 1953, sade den svenske delegationsledaren Nils Herlitz: "Domen över Nordiska rådet beror på hur vi, som har ansvaret inför historien, fyller denna uppgift." Han hävdade vidare att det som då höll på att ske, dvs. för snart 45 år sedan, var ett försök av folkstyrelsen i de nordiska länderna att på ett varaktigt sätt sträcka sig ut över landsgränserna. Även om detta inte var något nytt, menade Herlitz att det var ett "långt och betydelsefullt skede i vår gemensamma historia, präglad starkt av medvetandet att nordiskt folk bildar ett särpräglat samfund." Detta är ord som i hög grad är allmängiltiga också i dag. Vid den första sessionen 1953 behandlades 28 handlade om nordisk social konvention, fri arbetsmarknad, lindring av passbestämmelserna i Norden och - hör och häpna - en fast förbindelse över Öresund! De tre förstnämnda sakerna genomfördes redan under 1950-talet, medan det sista önskemålet nu är under förverkligande. Ibland tycker vi nog, vi som är verksamma i nordiskt samarbete, att det skulle behövas både en tempohöjning och ett mer reellt innehåll till förmån för Nordens medborgare. Vi har väl alla hållit högtidliga anförande om den stora förståelsen nordiska medborgare emellan. Jag tror, fru talman, att det i hög grad beror på att det sexhundra år sedan de tre nordiska rikena Danmark, Norge med Island och Sverige med Erik av Pommern kröntes till kung över tre riken. Den startpunkten för nordiskt samarbete uppmärksammas för övrigt genom årets sexhundraårsjubileum. Unionen från den tiden höll ju fram till 1521. Danmarks och Norges union stod sig fram till 1814. Vår nordiska historia och vår nordiska kultur skapar en känsla av samhörighet mellan länderna som är starkare än det som särskiljer dem. Det nordiska samarbetet kan för den ytlige betraktaren te sig som mycket disparat. Det gäller geografin, politiken, de skilda allianserna under efterkrigstiden, de stora arealerna och i hög grad att det är glesbefolkat. När vi nu allt oftare träffar parlamentariker från europeiska kontinenten uttrycks en beundran över nordiskt samarbete, som synes fungera så väl utan överstatlighet. När vi är i FN:s generalförsamling och lyssnar på debatterna där är det påfallande ofta som endast en talesman uppträder för de nordiska länderna. Till yttermera visso har också Nordiska rådet och de nordiska samarbetsformerna verkat stilbildande då Baltiska rådet under 90-talet tog form. Jag tror att det är viktigt att vi stärker den nordiska samhörigheten utan att det för den skull skall uppfattas som någon form av självtillräcklighet. Det nordiska samarbetet bedrivs på många nivåer och i många former. Samarbetet har, som tidigare sagts, en djup folklig förankring, vilket ger det en unik legitimitet. Nordisk samverkan har närmast blivit en självklar del av samhällslivet. Den nordiska samhörigheten måste användas klokt och måste dessutom utvecklas. För mig är det en självklarhet att vi skall försöka påverka de nordiska länderna och deras regeringar att vidta åtgärder på alla områden för att underlätta samarbetet mellan de nordiska folken. I "nordisk nytta" måste ligga att det nordiska samarbetet skall vara till gagn för de nordiska folken, liksom att det har stor betydelse för den enskilda människan. Situationen rent praktiskt för nordiska medborgare är den att det ännu inte är en självklarhet att man kan studera i ett annat nordiskt land utan att problem uppstår. Vidare kan man inte ta med sig sin hund eller katt över gränsen utan att stöta på vissa byråkratiska hinder. Det nordiska enhetsportot med dess goodwill har på ett klåfingrigt sätt slagits sönder av oförstående postledningar. Våra gränsöverskridande föreningar i Norden konstaterar att det knappast är värt att inkassera medlemsavgiften, eftersom Postens förmedlingsavgift ofta ligger i nivå med årsavgiften. Om man pendlar över gränsen kan det bli problem med tullen vad gäller den egna bilen. Att arbeta i ett annat nordiskt land kan också innebära bekymmer med pensionen när man flyttar tillbaka till hemlandet. Listan kan faktiskt göras lång. Vi möter ofta människor som kommer i kläm också i den nordiska byråkratin. Jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer de här frågorna. De kan tyckas små, men de är betydelsefulla för den enskilde. Fru talman! Förra året motionerade jag i riksdagen om att regeringen, i samband med behandlingen av den svenska delegations berättelser om det nordiska samarbetet, skulle redogöra för de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av de i berättelserna redovisade rekommendationerna och framställningarna. I år är det första gången som vi tillsammans med delegationen behandlar en regeringsskrivelse om samarbete under förra året. Det är ett steg i rätt riktning. Ett steg i fel riktning är däremot den svenska regeringens vilja att kraftigt reducera budgeten för nordiskt samarbete. Reaktionerna har varit negativa i alla övriga nordiska länder. Det blir en signal om att nordiskt samarbete inte har lika stor aktualitet. Även om det inte handlar om jämförbara storheter finns det skäl att erinra om att vi avsätter 20 miljarder kronor, dvs. 20 000 000 000 svenska kronor, till förmån för det europeiska samarbetet. Det är 60 gånger mer än de knappt 300 miljoner som går till nordiskt samarbete. Det finns också anledning att påminna om det nationella partistöd på drygt 1 miljon kronor som utgår. Det gäller särskilt det nordiska samarbetet i Sverige. Det är väl ingen stor summa, men principiellt tycker jag att den är tvivelaktig. Det generella partistödet i Sverige har höjts, liksom det partistöd som utgår via den nordiska budgeten. Därför känns det fel att vi har en tredje variant, en ordning som inte tillämpas i övriga nordiska länder. Min uppmaning till regeringen i samband med budgetarbetet är att den ser över att det är en likartad hantering när det gäller partipolitiskt stöd. Nordiska rådets reformarbete består i att formulera innehåll och i att koncentrera sig på en större rationalitet. Det är viktigt att vi i Norden använder våra resurser på bästa sätt och att vi inte dubbelarbetar. "Nordisk nytta" är att samarbeta på områden där varje land för sig är för litet, men där länderna tillsammans kan nå ett bättre resultat. Det är alltså hög tid att vi nu, i stället för att vi diskuterar formerna för samarbetet, diskuterar substansen i samarbetet. Nordiskt TV-samarbete har varit på tal sedan 50 talet, dvs. redan innan TV fick fotfäste i Sverige. Nordiskt TV-samarbete har dessutom varit föremål för ett stort antal utredningar. Alla synes vara överens om att TV är ett bra instrument för att öka språkförståelsen och kunskaperna om grannländerna. I en nyligen av ambassadör Lennart Bodström framlagd utredning fastslås att det inte finns vare sig tekniska eller upphovsrättsliga hinder för att sända norska och danska TV-program i Sverige. Det enda hindret är de svenska kabelföretagens ovilja att erbjuda programmen. Om vi nu menar att vi fortsatt vill värna om den nordiska samhörigheten också inom ramen för EU-medlemskapet är det hög tid att vi politiskt löser frågan om vilka möjligheter som finns för de nordiska länderna att se varandras TV Sedan några mera specifika kommentarer till betänkandet, som ger en bra bild av både regeringssamarbet och parlamentarikernas samverkan i Norden. Man kan ha synpunkter på den nya organisationen i Nordiska rådet. Jag tror att många upplever att de, sett till antalet ledamöter, stora utskotten kan ha svårigheter att fungera som arbetsgrupp. Det har man löst genom att tillsätta särskilda undergrupper som tar sig an vitala och viktiga frågor. Nu är det inte tid för att alltför mycket reflektera över organisationsmodellen. I stället gäller det att satsa på innehållet. Per Olof Håkansson reste i och för sig intressanta frågor som det kan vara värt att fundera kring. För oss politiker och parlamentariker gäller det att ta sig an genuina och praktiska samarbetsfrågor där det finns ett politiskt ansvar för att lösa nämnda frågor. I motion U20 siktar man in sig på informationsverksamhet genom Arena Norden, som är en viktig informationskälla för den stora allmänheten. Det är ett kunskapscentrum med mycket material, också på originalspråket. I ett Europaperspektiv är nordiskt samarbete ett viktigt referensobjekt som vi har anledning att värna och utveckla. De penninginsatser som behöver göras kanske inte skall lösas i särskild ordning, utan inom ramen för upprätthållandet av ett större och, som jag ser det, mera anständigt, samlat budgetförslag inför kommande år. Nordsjösamarbete. Detta är det värt att observera. Det sker ju en stor aktivering i Östersjöområdet samt i och kring Barents hav. Det är i och för sig fråga om viktiga insatser, men de får inte spelas ut mot Västerhavet, som för de skandinaviska länderna i dessa centrala områden är utomordentligt viktigt. Symtomatiskt är att Nils T Svensson begränsar sin kommentar i miljöfrågorna till att gälla just Östersjösamarbetet. Det är självfallet viktigt, men det får inte stå i motsats till andra nödvändiga insatser. Detta har vi motionärer påpekat. Dessutom måste miljöinsatser göras i alla miljöutsatta områden. I detta viktiga miljöarbete borde också nordiska regeringar starkare aktualisera sådana frågor i EU-samamanhang med avsikten att lösgöra gemensamma pengar därifrån. Då skulle också de arktiska områdenas nyckelroll i ett globalt klimat och miljösystem kunna beaktas, som motionärerna önskar sig i motion U702. I motion U704 som jag väckt tillsammans med Anne Wibble m.fl. pekar vi motionärer också på ett par andra vitala områden som behöver aktualiseras. Nordiskt samarbete är en del av ett bredare europeiskt samarbete, inte ett alternativ till ett sådant. Vi menar att de nationella, liksom de nordiska och europeiska, intressena måste hanteras i rätt sammanhang för att undvika dubbelarbete. I det avseendet har Nordens samarbetsministrar ett behov av en starkare position - detta inte sagt som en vänlighet till samarbetsminister Margareta Winberg, som vi för övrigt gärna hade sett här i dag. Jag skulle önska att det kunde bli ett realt och starkare utbyte när det gäller "den nordiska nyttan", ledord som borde bli mera synliga i såväl riksdagsarbete som regeringsarbete. En fråga som känns påträngande är frågan om de nordiska ländernas behandling av flykting och asylpolitiken. Här är länderna fortfarande mycket ojämna. I Nordenutskottet har vi sammanträffat med olika flyktingministrar och försökt att aktualisera nödvändigheten av att de nordiska länderna sammantaget tar på sig större uppgifter. Det skulle fördela bördorna mellan våra länder mera rättvist. Trots många motionsyrkanden har utrikesutskottet behandlat våra motioner vänligt. Det kan vara en riktningsgivare för det kommande arbetet. Fru talman! Allra sist: Jag tror att den verkliga styrkan i det nordiska samarbetet ligger i just 600 år av praktisk erfarenhet. Frivilligt och folkligt engagemang är ett positivt tillskott i samarbetet, något som statsmakterna och Nordiska rådet bör värna och uppmuntra.

Fru talman! Elver Jonsson gav ett exempel på hur praktisk nordism är när den är som sämst - dessutom i kombination med lätt populism. Verksamheten har politiserats, vilket har betytt att en del verksamhet har flyttats från den administrativa sidan till de politiska partierna, dvs. från den formella sektorn till den informella sektorn. Elver Jonsson säger att vi inte skall ha partistöd i Sverige. Det finns inte i de andra länderna. Dvs.: Man skall inte gå före, man skall inte driva på, man skall inte tycka något. Det är den som vill minst som skall bestämma. Det är ett utmärkt exempel på när praktisk nordism är som sämst. Elver Jonsson ställde sig tveksam i sakfrågan. Det leder mig fram till att ställa frågan: Vill Elver Jonsson ha eller inte ha ett partistöd för det politiska arbetet i nordiska frågor som sker i Sverige?
Fru talman! För att undvika missförstånd är mitt svar att självfallet värnar jag om möjligheten att arbeta partipolitiskt i de former vi har och kan få framöver och att det finns pengar. Min point - om Per Olof Håkansson hade lyssnat - var inte penningnivån. Den kan man diskutera. Förmodligen skulle det behövas mer. Det handlar mer om att ha ett nytt konto som andra länder inte har. Om vi tycker att vi skall ha mera partipolitiskt stöd för nordiskt samarbete, går det att lägga in i det partistöd som utgår till de politiska partierna i Sveriges riksdag. Det är inga andra partier som deltar i den formen av nordiskt samarbete än just riksdagspartierna.
Fru talman! Tolkar jag Elver Jonsson rätt, om tveksamheten är en kameral, inte en faktisk, fråga?
Fru talman! Jag kan gå med på att frågan kan vara av kameral art. Men den har en principiell räckvidd som i sin förlängning kan bli svårhanterlig. Därför bör regeringen fundera på den principiella uppläggningen.
Fru talman! Elver Jonsson kommenterade i ett anförande den motion som jag hade väckt om ökade informationsresurser för nordiskt samarbete. Jag konstaterade tidigare i min inledning att det behövs mera kunskap om det nordiska samarbetet. Det är inget som ger sig självt. Det påverkas naturligtvis starkt av att vi har viktiga saker att avhandla i det nordiska sammanhanget. Det beror mycket på regeringarna. Jag vill undanröja ett missförstånd som riskerar att ligga på lut. Jag har visserligen nämnt Arena Norden som ett nytt initiativ inom ramen för Föreningen Norden. Det är ett exempel på en ny informationspunkt här i huvudstaden. Vi har ett samarbete etablerat mellan svenska delegationen med Arena Norden för att samordna informationen. Men detta är inte hela problemet. Hela problemet handlar om hur mycket information vi är beredd att stödja med för hela landet när det gäller Föreningen Norden. Utrikesutskottet har inte riktigt förstått vidden av problemet. Efter att ha undersökt saken, tycker jag att det är viktigt att redovisa vilka enorma resurser som används för det europeiska samarbetet och vilka små nålpengar som används för det nordiska. Någon relation får det väl ändå finnas. Jag tycker att vi skall ta debatten när frågan om budgetanslagen kommer upp. Då skall vi begära att regeringen ordentligt redovisar hur relationerna ser ut. Vi som tycker att det är viktigt att arbeta i Norden har anledning att lyfta fram den jämförelsen - det nordiska och det europeiska. Vi är alla medvetna om att de hänger ihop. Men det skall finnas någon sorts relation med de pengar som anvisas för information.

Fru talman! De nordiska frågorna är otroligt viktiga. De väcker också ett stort engagemang. Det inser vi dels av denna debatt, dels när vi läser utrikesutskottets betänkande om nordiskt samarbete. Vi hade att ta ställning till en regeringsskrivelse. Det var en verksamhetsberättelse över det nordiska samarbetet. Det är en bra berättelse som speglar verksamheten i det nordiska samarbetet. Jag blev något förvånad för att vi i samband med denna skrivelse fick behandla många motioner. Det är inte för att det är dåliga förslag. Det är bra motioner. Min undran gäller i stället på vilken nivå det nordiska samarbetet skall vara. Hur skall vi egentligen få kraft för de bra förslagen som vi har behandlat? Fru talman! Nordiska rådet har ändrat sitt arbetssätt. fr.o.m. det här verksamhetsåret läggs större vikt på partigruppstillhörighet i Nordiska rådet. Det innebär att representanter från olika länder med liknande partifärg bildar grupp och utformar medlemsförslag och strategier för nordiskt samarbete. Det är inte som tidigare där man utgick från ländernas delegationer och parlament. Det har stärkt den politiska ställningen och försvagat patriotismen i Norden. Jag tror att det är bra och kan vitalisera debatten. Jag tror att det kan ge större kraft åt förslagen. Förslagen behöver inte, som förr, bli urvattnade. Nu kan i stället ideologin genomsyra debatten. Det kan vara bra. Det är tydligt i och med att det har kommit så många förslag på riksdagens bord att vi inte har hittat den rätta arbetsformen än. Det är förslag som i många fall skulle behandlas direkt i Nordiska rådet utan att vi här på grund av en regeringsskrivelse skall behöva ta ställning dem. Jag hoppas verkligen att när vi har hittat rätt arbetsform återigen i det nordiska samarbetet får tillbaka förslagen som nu finns i motionerna. Till betänkandet har fogats två reservationer och ett särskilt yttrande. parlamentariker skall kunna ingå som valda ledamöter i de nationella delegationerna. I reservation 2 vill man pröva direktval till Nordiska rådet. Vänsterpartiet tror inte på någon av modellerna. Vi tror på den modell som nu prövas där ledamöterna utses av respektive parlament till ett nordiskt råd där partisamarbetet har intensifierats. Åtminstone min egen partigrupp har ett starkt samarbete med de ledamöter som representerar vårt parti i EU-parlamentet. Jag tror att det är bra. Jag tror att samarbetet skall föras på den politiska nivån. Men man behöver inte för den delen välja in folk i Nordiska rådet för att det samarbetet skall komma till stånd. Jag möts ofta med följande fråga: "Jaså, du sitter i Nordiska rådet. Vad skall man med det till? Ni har faktiskt ingen beslutanderätt. Det är upp till ländernas regeringar att ta till sig av resolutioner eller förkasta dem." Då brukar jag säga: "Det är okloka regeringar som inte tar till vara de ofta mycket kloka förslag som vi har kunnat enas kring." Jag skulle vilja höra mig för om någon representant för regeringen kan kommentera det förslag som antogs på sessionen 1996 angående sexuellt missbruk av barn. Förslaget innebär att vi skall prioritera åtgärder för att minska sexuellt missbruk av barn genom att se över lagstiftningen. Vi skall också se över polissamarbetet, öka informationen och samarbetet osv. när det gäller sexuellt missbruk av barn. Jag undrar om regeringens representant vet hur regeringen har handskats med frågan. Kommer det några förslag om samarbete framöver? I det nordiska samarbetet lyfts ofta barnperspektivet fram. Denna fråga har också uppmärksammats i samarbetet med de baltiska länderna för att försöka stärka barnens rättigheter där. Det är mycket bra. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ett gemensamt särskilt yttrande. Det gäller Schengenavtalet. Vi är kritiska och oroliga inför Schengenavtalet. Vi anser att Nordiska rådet och dess utskott liksom utskotten i de parlamentariska församlingarna borde analysera konsekvenserna av en anslutning till Schengenavtalet för att bli medvetna om de långsiktiga effekter som det kan innebära. Det är viktigt att vi diskuterar och analyserar Schengenavtalet. Det kan nämligen komma att påverka den nordiska passfriheten. Den skall vi inte äventyra. Jag vill med kraft understryka det som tidigare talare har sagt angående medelstilldelningen till Nordiska rådet. I tidningen Politik i Norden kan vi bl.a. läsa att Sverige sviker sina nordiska grannar. Där står följande: "Fem procent bantning av generella samarbetet. Tio procent mindre åt Nordiska Industrifonden. Sverige sätter Norden på smalkost." Jag tycker att vi gemensamt, när budgetpropositionen kommer, skall verka för att vi lever upp till våra åtaganden och ger de pengar som behövs till det nordiska samarbetet.

Fru talman! Dagens debatt förs med anledning av Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996 och regeringens skrivelse om nordiskt samarbete 1996. Att regeringen avger en redogörelse för det nordiska samarbetet är en nyhet för året. Det är glädjande att konstatera att delegationens länge uttalade önskemål om en redogörelse från regeringen om det nordiska samarbetet nu blivit verklighet. Verksamheten under 1996 har i stor utsträckning präglats av de beslut om omorganisation och nya uppgifter för rådet som antogs under 1995. Jag skall något beröra Nordiska rådets kontrollkommitté som är ett resultat av omorganisationen. Kontrollkommittén består av fem medlemmar, en representant för varje land. Kommitténs huvudsakliga uppgift är att granska och kontrollera Nordiska ministerrådets verksamhet och att utöva den parlamentariska kontrollen över de nordiska institutionerna samt effektivitetskontroll av Nordiska rådet. Kommittén har vidare ett ansvar när frågor av konstitutionell karaktär uppstår i rådets verksamhet. I samband med behandlingen av revisionsberättelsen för Nordiska ministerrådet 1995 påtalades från kommitténs sida att ministerrådet borde strama upp sina administrativa rutiner och rätta till brister i styrningen av verksamheten. Vi har därefter erfarit att de nordiska samarbetsministrarna följt upp denna kritik och beslutat om skärpta rutiner. Bl.a. har en särskild kontrollfunktion vid ministerrådets sekretariat inrättats. Detta är en positiv utveckling. Vid behandlingen av ministerrådets förslag till budget för 1997 fann kommittén att förslaget på en rad punkter inte kunde anses vara tillfredsställande som beslutsunderlag för rådets ställningstagande till behovet av omfördelningar. Jag förutsätter att ministerrådet även på den punkten hörsammar rådets synpunkter. Kommittén har dock beslutat att en av kontrolluppgifterna för 1997 skall vara att under en viss tidsperiod undersöka i vilken utsträckning ministerrådet uppfyllt rådets begäran om justeringar och andra åtgärder i anledning av ministerrådets budgetförslag. Detta arbete är nu i full gång, och avsikten är att en rapport skall läggas fram vid rådets fyrtionionde session i november. Som jag nämnde är en av våra uppgifter att granska de nordiska institutionernas verksamhet. Intrycket från besökta institutioner är att den verksamhet som bedrivs är effektiv. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att slutprodukten alltid är den önskade. Vad som ytterligare kan förbättras är den politiska styrningen. Här har givetvis vi politiker ett mycket stort ansvar. En målsättning måste vara att kriterierna för s.k. nordisk nytta får genomslagskraft och att det nordiska samarbetet även inom institutionernas ram koncentreras till verksamhet inom de politiskt prioriterade områdena. Fru talman! En fråga som har hög politisk prioritet och aktualitet inte bara i Sverige utan också i Norden och i vår omvärld är sysselsättningen. I mars 1996 var 1 100 000 människor utan arbete i de nordiska länderna - ett oerhört slöseri med mänskliga resurser. I spåren av arbetslösheten försvagas den sociala sammanhållningen och utslagningen ökar. Risken ökar för växande extremism och främlingshat, och följden blir att våra samhällen utsätts för stora påfrestningar. Klyftor och otrygghet växer. Solidariteten får det allt svårare. Varje människa skall erbjudas ett arbete - kvinna som man, ung som äldre, nordbo som invandrare. Detta är ett övergripande mål där alla goda krafter måste samverka. För oss socialdemokrater har frågan om jobben en särskild dimension också i det nordiska arbetet. För oss är målet att halvera arbetslösheten fram till år 2000 inte bara en svensk målsättning. Det målet sätter vi också främst i det nordiska arbetet liksom vi gjort det i det europeiska arbetet. Ytterst är det varje nations ansvar att sätta sitt folk i arbete. Men genom en aktiv nordisk samverkan och koordinerade insatser kan det nationella arbetet för ökad sysselsättning och tillväxt främjas. Ett faktum är att länder i samverkan kan göra mer än ett enskilt land vilket också betonas i riktlinjerna för förnyelsen av Nordiska rådet har under åren tagit en rad initiativ på sysselsättningens område. Det har gällt rekommendationer, handlingsplaner och rapporter, liksom seminarier och konferenser. Reformeringen av Nordiska rådet ger oss nya möjligheter att sätta kampen mot arbetslösheten främst på den nordiska dagordningen. Inom nordisk arbetarrörelse har vi målmedvetet arbetat för att höja den politiska ambitionsnivån i sysselsättningsfrågorna. På nordiskt plan inledde vi programmet Sätt Europa i arbete. I programmet framhålls behovet av bl.a. en samordnad sysselsättningspolitik, liksom att viktiga medel för fler jobb är en gemensam syn på en aktiv arbetsmarknadspolitik samt samordnade ekonomisk-politiska åtgärder för att möta lågkonjunkturer. Vi socialdemokrater ser både stora utmaningar och möjligheter i att utnyttja den förnyelseprocess som Nordiska rådet genomgår. Inte minst handlar det om att ta till vara Nordiska rådets ändrade och mer effektiva struktur och nya arbetsformer. Ett steg i den riktningen är den redovisning och diskussion som planeras på Nordiska rådets session nu i november i Helsingfors. Ursprungligen är det ett svenskt socialdemokratiskt förslag. Vi står nu inför ett svenskt ordförandeskap i Nordiska rådet 1998. Under detta år ser jag det som naturligt att frågan om sysselsättningen står högst upp på dagordningen. Sedan instämmer jag, herr talman, i det Olof Johansson sade när det gäller informationsinsatserna kring Nordiska rådets verksamhet.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att här i dag, när vi för första gången får behandla regeringens skrivelse, som jag också hälsar välkommen, ta upp de frågor som finns i ett av de tre utskott som vi numera jobbar med i Nordiska rådet, nämligen Nordenutskottet. Jag vill också kommentera, vilket de flesta talare här redan har gjort, den omorganisation som har skett av Nordiska rådet. Det kan hända att det nu är för tidigt att ha färdiga åsikter om nyttan av förändringen. Men jag är alldeles övertygad om att omorganisationen var helt rätt. Vi kan också se att vårt nordiska samarbete har utvecklats ytterligare, och vi kan framför allt se det på att Europafrågorna och närområdet har blivit alltmer omfattande i vår verksamhet. Det är en naturlig och mycket angelägen uppgift. Det har varit en mycket spännande period. Jag tror att den flexibilitet som ligger i själva kärnan av förnyelsen medverkar till ett mer utåtriktat och ett mer partipolitiskt tydligt arbete. En sådan omfattande omorganisation som vi har gjort måste få ta sin tid. En framgångsrik förnyelseprocess förutsätter att alla aktörer kommer att delta aktivt för att nå de nya målen. Där ser jag det som viktigt att tjänstemän, partigrupper och kanske framför allt vi parlamentariker agerar på ett sätt som gör att vi når målen. Jag har aldrig någon gång tvekat om att det var bra med den här reformeringen. Organisatoriska strukturer måste ständigt diskuteras och vitaliseras. De preciseringar och de arbetsformer som nu har lagts fast för Nordiska rådet ger oss möjligheter till ett förnyat och förstärkt nordiskt samarbete. Reformen har lett till att stora delar av det som har varit Nordiska rådets uppgifter nu har blivit uppgifter inom Nordenutskottet. Av regeringens skrivelse framgår det att kultursamarbetet har en grundläggande roll i den nordiska verksamheten, och har alltid så haft. Det nordiska samarbetet har sina rötter i vårt gemensamma kulturarv, i vår språkliga gemenskap och i vår likartade syn på demokrati, social trygghet och rättvisa. Som vice ordförande i Nordenutskottet och medlem i socialdemokratiska gruppen ser jag som en grundläggande uppgift att arbeta för ett folkligt Norden där kulturarvet hålls levande genom främjande av samarbete i olika kulturella hänseenden. I dessa tider, när Norden vare sig vi vill eller inte är på väg in i global integration, känns det särskilt viktigt att den nordiska integrationen är stark och samverkansformerna effektiva för att möta det nya. Vi är över partigränserna ense om att stödja och utveckla ett Norden som håller kulturarvet levande. För mig och för den socialdemokratiska gruppen är det särskilt viktigt att vi bidrar till ett folkligt engagemang. Vi utgår från människors vardag. I ljuset av detta ser vi föreningslivet och folkbildningen som särskilt viktiga att stödja. Här ingår naturligtvis också barn och ungdom, vår kanske allra viktigaste resurs för framtiden. Jag vill särskilt nämna en rapport som Nordenutskottet lagt fram till ministerrådet. Den föreslår hur Norden kan bli aktivare mot intolerans, främlingsskap och rasism. I mars genomförde Nordiska rådet ett temakonferens i Oslo om nordisk kultur under internationell press. Världskommissionen för kultur och utveckling har på FN:s uppdrag lagt fram en rapport som heter Vår skapande mångfald. Det är en mycket spännande och intressant rapport. Rapporten var ett viktigt underlag för konferensen i Oslo. Nästa år kommer det att arrangeras en stor internationell kulturkonferens här i Stockholm. Där kommer vi från Norden naturligtvis att agera och följa upp de diskussioner som fördes i Oslo. På kulturkonferensen diskuterades också frågan: Hur kommer de nordiska språken och den nordiska kulturen att kunna hävda sig i framtiden? Kommer de att kunna stå emot det film och TV-utbud som producerats av internationella mediejättar styrda av starka ekonomiska intressen? Är det snart dags, frågade vi, att sätta upp de nordiska språken och den nordiska kulturen på listan över det som är utrotningshotat? Även om det inte är så illa finns det enligt min mening all anledning att känna stark oro för det som sker. Framför allt måste vi se detta på längre sikt. Nu följs konferensen upp bl.a. genom utskottets två arbetsgrupper. Den ena arbetar med språket. Där kommer vi redan nu i juni att behandla språkets ställning med tonvikt på de västnordiska språken. Den andra arbetsgruppen arbetar med film och TV frågorna, som har en central roll för språkgemenskapen. Bättre möjligheter att se varandras TV är en dröm som måste kunna uppfyllas men tar sin tid. Här har vi också en arbetsgrupp, som jag tidigare har sagt, som just nu håller på att titta på vad vi ytterligare kan göra för att höja kvaliteten på de gemensamma produktionerna. Ett fint exempel på detta är filmen Hamsun, som jag kan rekommendera. Välfärden och välfärdsmodellen är hotade från flera håll och kanter. Där har vi från socialdemokratiskt håll den viktigaste frågan, sysselsättningen, som Anita Johansson berörde, men också den generella välfärden. Jag vill avsluta med att säga att förändra verksamhetsformer och skapa en ny organisation måste få ta sin tid. Vi ser nu fram emot ett förnyat och förstärkt samarbete på den nya arenan där parlamentariker och regeringsledamöter arbetar tillsammans. De förändrade verksamhetsformerna betyder att de tendenser till utslätning som fanns i det gamla sättet att arbeta nu bryts med ett piggare, flexiblare och mer framåtsyftande arbete. De politiska skiljelinjerna tydliggörs. Men det betyder givetvis inte att samsynen förloras. Vi har i Norden en i grunden gemensam människosyn. Den skall vi värna såväl i Norden som i det övriga internationella samarbetet. Herr talman! Jag vill också här i talarstolen svara på Charlotta L Bjälkebrings fråga om vad som har hänt med den rapport som Nordenutskottet lade fram för ministerrådet om sexuellt utnyttjande av barn. Jag håller helt och hållet med att det är viktigt att vi bevakar det och att vi tar upp frågan med ministrarna vid varje tillfälle vi har. Det som har hänt för vår egen del är att Närområdesutskottet har tillsatt en arbetsgrupp där Margareta Israelsson är ordförande. Den skall bl.a. ta upp den här frågan. Det vi har gjort från förmanskapet i Nordenutskottet är att efterlysa de konkreta saker som ministerrådet har gjort sedan Nordiska rådet beslutade om rapporten. Vi har ett gemensamt intresse att bevaka att denna fråga följs upp.

Herr talman! Jag har en fråga till Leif Pagrotsky. Jag ställde en fråga häromveckan om vapenexport till Chile. Jag fick ett mycket intetsägande svar där Leif Pagrotsky bara svarar att det handlar om att göra en bedömning från fall till fall och att en sådan bedömning skall göras. Jag tycker inte att skriftliga frågor fyller sin funktion om man inte kan få ett innehållsligt svar på sina frågor. Jag vill därför få ett svar från ansvarig minister vad gäller export till Chile. Är det förenligt med svenska regler som säger att vi vill ha export till accepterade demokratiska länder att exportera till Chile där man har den förre diktatorn som arméchef?
Herr talman! Jag fick en skriftlig fråga från Eva Zetterberg om vilka faktorer man väger in när man beviljar tillstånd för export av krigsmateriel. Jag beskrev de faktorer man väger in. Det kanske var intetsägande, men så som frågan var ställd tyckte jag att det var ett adekvat svar. Chile är ett land med vilket vi i dag har goda förbindelser. Kungen har varit där och vi upprätthåller alla möjliga bilaterala relationer. När ett svenskt företag önskar föra ut varor av det här slaget till Chile bedöms det i varje enskilt fall med hänsyn till vapnens karaktär, förhållandena i landet vad gäller mänskliga rättigheter, risken för krig, inbördeskrig och inre oro. Chile har åter blivit demokratiskt efter en lång period av militärdiktatur. De demokratiskt valda har gjort vissa uppgörelser med militären kring maktens överlämnande. De val de har gjort är legitimt härledda ur deras förtroende för Chiles folk. Jag tycker inte att det finns så starka skäl att här stå och säga till Eva Zetterberg att eftersom Chile har varit en militärdiktatur och eftersom de har haft en maktövergång av det slag de har haft skall de vara utestängda från varje form av svenskt krigsmateriel.
Herr talman! Jag visste inte att det faktum att kungen besökt Chile var ett så starkt vägande skäl för Leif Pagrotsky att acceptera krigsmaterielexport dit. För mig väger inte detta fullt lika tungt, måste jag erkänna. Chile är ett land i en process av demokrati. Jag kan inte påstå att jag anser att man har uppnått en fullständig demokrati, men det är naturligtvis ingen militärdiktatur. Jag menar att man inte har vägt in politiska faktorer där man har kvar diktatorn som arméchef. Jag tycker därför inte att den bedömning som regeringen verkar ha gjort är särskilt lyckad om man kommer att acceptera vapenexport till Chile. Det är inte sagt att det bör förbli så för all framtid. För närvarande borde väl ändå en socialdemokratisk regering anse det vara uteslutet.
Herr talman! Jag har inte medverkat till någon export av svenskt krigsmateriel till den del av Chiles krigsmakt där Pinochet har något inflytande. Jag har i dag ingen aning om om den typen av tillståndsansökningar kommer på mitt bord. Det skulle jag tycka vore ganska obehagligt, om jag får uttrycka en mer personlig känsla i det här sammanhanget. Min grundinställning är att Chile i dag är en demokrati med vilken vi har så goda förbindelser att vi har låtit det komma till uttryck genom ett besök på allra högsta nivå. Eva Zetterberg är kanske inte rojalist, men jag tror att hon med hänsyn till den författning vi har i Sverige inser att detta är en symbolhandling av viss betydelse. Jag är inte klar över i vad mån hon motsatte sig det besöket. Tidigare i debatter här i riksdagen har jag fått frågan formulerad ungefär så här: Militären i Chile har ju ställt som villkor för att överlämna makten till demokratiskt valda regeringar att de skall få en riklig tilldelning av resurser för att köpa vapen. Jag har kollat hur mycket resurser de har tvingat till sig. Faktum är att Chiles militärbudget är mindre i förhållande till BNP och i förhållande till Chiles ekonomi än vad den är i Vänsterpartiets motion för Sverige.
Tack herr talman! Jag har en fråga till kulturministern som gäller Skeppsholmsbron. I går framkom i Expressen uppgifter om bron som gör gällande att Statens fastighetsverk, som tillsammans med Riksantikvarieämbetet har ansvaret för förnyelsen av bron, har farit med osanning vid beredningen av ärendet. Dels skulle den nuvarande bron inte kunna renoveras, enligt vad det har sagts. Men man har inte undersökt hur mycket en restaurering verkligen skulle kosta. Dels görs det nu gällande att den nya bron skall se ut som den gamla. Så blir inte fallet. Det står att en renovering endast får ske med ett bibehållande av den gamla brons utseende. Men nu förändras bron. Den breddas och förändras på undersidan. Det hävdas att rivningen inte har med Moderna museet att göra. Man menar dock att det i själva verket har det eftersom museet kommer att dra mycket publik och bron inte kommer att kunna svälja den trafik som förväntas till Skeppsholmen med mindre än att bron breddas och görs större.
Herr talman! Jag hade en interpellationsdebatt i denna fråga för en tid sedan, då jag redovisade regeringens ståndpunkt och del i detta.

Vi har stor respekt för de sakkunniga på Riksantikvarieämbetet. Eftersom de har begärt att vi skall jämka de regler som i dag förhindrar att man över huvud taget gör några ingrepp på Skeppsholmsbron har vi valt att tillmötesgå Riksantikvarieämbetet och Fastighetsverket på denna punkt. Detta är dock icke detsamma som att regeringen har beviljat något rivningstillstånd. Det ankommer på myndigheterna att efter noggranna överväganden och överläggningar ta ställning till detta. Jag utgår ifrån att Riksantikvarieämbetet är med i processen hela tiden och att man med den seriositet med vilken man går in i varje byggnadsminnesfråga och varje kulturmiljöfråga ser till att de beslut som så småningom blir de som realiseras när det gäller Skeppsholmsbron är så bra som möjligt. Det är inget tvivel om att Skeppsholmen och Skeppsholmsbron är nationella kulturarvsangelägenheter.
Herr talman! Det är rätt, som kulturministern säger, att detta är en nationell tillgång och inte bara en tillgång för stockholmare och Stockholm. Det är ju världens äldsta välljärnsbro det handlar om.

Jag frågar mig om kulturministern inte borde hysa större oro för dessa tecken än vad hon nu har givit uttryck åt.
Herr talman! Jag har förstått att det hela tiden pågår intensiva kontakter mellan Fastighetsverket och Riksantikvarieämbetet i fråga om bron. Jag har inte läst gårdagens Expressen, men vad jag säkert vet är att detta är den äldsta välljärnsbron och att vi inte klarar att få fram välljärn i dag. Det teknikhistoriska värdet av Skeppsholmsbron kommer vi inte heller att klara med en mycket skonsam renovering.
Herr talman! Min fråga gäller den höjda inkomstskatt som för närvarande tas ut av ungefär 1,2 miljoner inkomsttagare, och frågan riktas till statsrådet Östros. Det har stått i tidningen att denna skatt, som allmänt betecknas som värnskatt, skall tas bort och icke ersättas av någon annan skatt med samma effekt. Är det korrekt?
Herr talman! Den värnskatt som Anne Wibble talar om är en fördelningspolitisk och viktig del av det saneringsprogram som vi har genomfört. Om man skall klara av att sanera statsfinanser och gå från 240 miljarder i lånebehov, som det var i oktober 1994, måste man se till att fördela bördorna rättvist. Värnskatten har då varit en mycket viktig del i detta, har ett mycket starkt symbolvärde och har inneburit ökade statliga intäkter. Vi sade - och riksdagen fattade också det beslutet - att värnskatten är en tillfällig skatt, som finns under den här saneringsperioden och som kommer att avskaffas efter 1998. Samtidigt är det också viktigt att målsättningarna uppfylls med den skattereform som Folkpartiet och Socialdemokraterna var överens om 1990-1991. Därför pågår det en diskussion och görs en analys av om det verkligen är så att höginkomsttagarna själva betalade de skattesänkningar som de fick i samband med skattereformen. Vi återkommer med vårt förslag till beslut i den frågan. Det är viktigt att vi även efter värnskattens genomförande skall ha ett skattesystem som har en rättviseprofil. Även de som tjänar bra skall vara med och bidra till välfärdssamhället.
Herr talman! Jag skulle inte själv kalla ett stort antal lärare, poliser och normala tjänstemän för höginkomsttagare. Men svaret på min fråga tolkar jag så att regeringen inte har bestämt sig och inte vet. Det som stod i tidningen var alltså fel, dvs. att värnskatten skulle bort utan att ersättas av någonting annat, och det kan mycket väl bli en annan skatt i stället.
Herr talman! Anne Wibble har rätt när det gäller tidningsuppgifterna - det som står i tidningen är inte alltid sant. I det här fallet åberopas en källa som jag inte tror har särskilt mycket insyn i just skattepolitiken. Det är viktigt att vi efter värnskattens avskaffande skall se till att ha kvar de fördelningspolitiska ambitioner som vi hade när vi gemensamt sjösatte skattereformen. Jag vet inte om Folkpartiet har övergivit dem, men det har inte socialdemokratin gjort. Jag menar inte att det med den brytpunkt vi har i dag är särskilt utpekat att gränsen för höginkomsttagare går där - inte alls. Men det är riktigt att det finns med människor långt nedanför den gränsen som har fått bära bördor under saneringsarbetet. Då är det viktigt för sammanhållningen i samhället att vi ser att också människor som tjänar hyggligt har varit med och bidragit på det sättet. Det har varit en viktig del i strategin att ta Sverige ut ur den kris som Anne Wibble var med och förde landet in i.
Herr talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Det handlar om den mycket allvarliga arbetsmarknadssituation som råder i en av kommunerna i mitt hemlän Västerbotten, nämligen Norsjö kommun. I dagsläget går 20 % av norsjöborna arbetslösa. På bara ett par år har drygt hälften av kommunens arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin försvunnit. De här arbetstillfällena återfinns i dag i södra Sverige. Jag vet att Norsjö kommun och ungdomsrådet i Norsjö har uppvaktat regeringen med olika förslag om hur man skall minska arbetslösheten och utveckla det lokala näringslivet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Lena Sandlin påpekar, att vissa kommuner i vårt land, däribland Norsjö, har drabbats oerhört hårt och på ett sådant sätt att det inte har givit särskilt stora tidningsrubriker, därför att det har skett på ett smygande och utarmande sätt. Arbetstillfällen har successivt försvunnit, och det har gjort att Norsjö kommun nu är i en väldigt allvarlig situation. Jag har också, som Lena Sandlin säger, tagit mot flera uppvaktningar. Vi har också deltagit i demonstrationer och annat i kommunen. Inte minst ungdomsrådet gjorde på mig ett väldigt starkt intryck, därför att de var så eniga med sin kommunledning om vad som behövde göras för att bl.a. ungdomar skulle vilja stanna kvar i kommunen. Vi har också fått en lång lista på förslag till åtgärder som skulle kunna vara en början till att förbättra sysselsättningsläget. Det har lett till att regeringen vid dagens sammanträde har beviljat Norsjö kommun 1 750 000 kr. Det är pengar som skall gå till olika projekt. Det är sådana projekt som Norsjö kommun, stödd av Länsstyrelsen i Västerbotten, själv har kommit med. Jag har en lista på några av dem. Det är ett projekt som heter Norsjöbågen, projekt SJ gruppen, projektet Sportfisketurism med internationellt fokus, profilering av Bastuträsk på livsmedelsområdet och extraordinära utbildningsinsatser inom det nybildade företaget Norsjö Telemarketing AB. Det är ett alldeles färskt beslut, och jag hoppas att vi skall kunna påbörja ett arbete med att stötta Norsjö på det här viset. Jag vet att det finns ytterligare behov där, och till dem får vi återkomma.

Herr talman! Jag blev oerhört fascinerad och imponerad av den lista som arbetsmarknadsministern här läste upp med konkreta åtgärder för att komma till rätta med ett mycket allvarligt problem. I min söderförort Bagarmossen har vi också 20 % arbetslöshet, men jag känner inte till att man har gjort några speciella uppvaktningar därifrån. Jag undrar om jag skall uppmana dem som bor där att bilda en grupp och uppvakta arbetsmarknadsministern för att få konkreta förslag till åtgärder. Det enda som jag har hört är att man har frälsarattityden, att om vi får OS löser vi alla problem. Skall jag uppmana dem som bor i Bagarmossen att göra en uppvaktning för att få en så här fin lista?
Herr talman! Arbetet i regeringen går till så att vi fattar generella beslut och vidtar generella åtgärder som berör hela befolkningen och hela landet, men dessutom finns det självfallet ett utrymme för enskilda initiativ. Det finns oerhört många enskilda initiativ. Det kommer dagligen propåer från olika kommuner, från organisationer och från stadsdelar därför att man vill ha pengar till det ena eller det andra. Det bereds i vanlig ordning. Många gånger finns det möjlighet att bevilja pengar till projekt som är särskilt bra. Bagarmossen tillhör såvitt jag förstår Stor Stockholm. En särskild utredning har lagt fram förslag till hur man skall lösa problemen i de specifika storstadsområdena. Dem håller regeringen nu på att bearbeta.
Herr talman! Jag skall ta med mig protokollet från denna debatt och ge till den stadsdelsnämnd som är ansvarig för Bagarmossen. Det är alltså Stockholms stad vi pratar om. Jag har inte sett i Storstadsutredningen att det finns några förslag på konkreta åtgärder med öronmärkta pengar. Jag tycker att detta är oerhört intressant. Vi återkommer.
Herr talman! Jag kan upplysa Ewa Larsson om att jag har fört aktiva samtal också med Stockholms stad om mycket konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget här. Den beredningen pågår också.
Herr talman! Jag är också ytterst imponerad av den detaljrikedom arbetsmarknadsministern visade vad gäller just Norsjö, och att hon var så väl förberedd för en sådan frågeställning. Jag skulle vilja fullfölja frågan om just Norsjö. Vi har faktiskt lagt fram ett förslag här i Sveriges riksdag som kammaren får ta ställning till nästa vecka. Det gäller förändrade stödområdesindelningar för Norsjö. Man är oerhört missgynnad av den nuvarande stödområdesindelningen, vilket har inneburit att verksamheter flyttar från Norsjö kommun till kringliggande kommuner. Vi har föreslagit en förändring av detta för att stärka sysselsättningen i Norsjö mer långsiktigt. Hur ställer sig arbetsmarknadsministern till en sådan åtgärd?
Herr talman! Jag tvingas, precis som förra veckan, meddela att arbetet i regeringen är uppdelat på olika statsråd. Just frågan om stödområdesindelning, som har med regionalpolitiken att göra, ligger på näringsministerns bord. Därför får jag be Dan Ericsson att ställa den frågan till näringsministern när han är närvarande.
Herr talman! Eftersom ministern var så oerhört påläst på just Norsjö och visste exakt hur det låg till med arbetsmarknadssituationen där kan man faktiskt begära att ministern skall kunna ge ett svar på den konkreta frågan. Norsjö har ju hemställt om ett antal åtgärder, där just förändrad stödområdesindelning var den centrala. Nu betar ministern av en annan punkt, men man kan faktiskt begära att hon skall kunna ge besked i denna fråga under en sådan här frågestund, eftersom hon var så oerhört noggrann tidigare.
Herr talman! Att jag var så oerhört noggrann på denna punkt beror på att det tillhör mitt arbetsområde och att vi dessutom har fattat beslut i dag. Däremot är jag inte inläst på frågan om stödområdesindelningen. Det tillhör inte mitt område. Därför får jag återigen be Dan Ericsson att ställa den frågan antingen skriftligen eller muntligen till Anders Sundström.
Herr talman! Vi talar i kammaren och i övrigt i riksdagen om gentekniken och dess olika frågeställningar, både etiska och innehållsmässiga. Vi fattar ofta beslut som gäller administration och den rent fysiska hanteringen av dessa frågor. Så gjorde vi också för drygt ett år sedan här i riksdagen med anledning av ett betänkande från jordbruksutskottet. Riksdagen beställde hos regeringen en översyn av ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheter som hanterar genteknikfrågan.
Herr talman! Genteknikfrågorna finns i många departement. Det är bakgrunden till Lennart Daléus fråga. Det behövs en samordning kring dessa frågor. Frågorna finns i Justitiedepartementet, som Lennart Daléus vet, genom att vi har ansvaret för Gentekniknämnden. De konkreta frågorna hör hemma i olika sakdepartement. Det pågår ett arbete i Regeringskansliet med att se över frågan om hantering av genteknik och framför allt frågan om Gentekniknämndens funktion och placering i Regeringskansliet.
Herr talman! Jag kan avslöja för justitieministern att detta är ett väldigt konkret ärende och att det fattats ett väldigt konkret beslut här i riksdagen. I hennes diarium har det diarienumret 96/210. Det är ett ickebearbetat ärende, såvitt jag förstår. Ärendet ligger på hennes bord. För ungefär tre månader sedan hade vi här i kammaren en särskild debatt kring genteknikfrågorna, då utbildningsministern sade på följande sätt: Regeringen avser att på lämpligt sätt se över hela bioteknikens möjligheter, fördelar, potentiella risker och problem, innebärande också en bedömning av myndighetsstrukturen, forskningsperspektiv och ekonomiska och andra aspekter. Detta sade utbildningsministern för tre månader sedan i en särskild debatt här i kammaren om ett ärende och ett ämnesområde som uppenbarligen är justitieministerns.